Herr talman! Kammaren har ett pressat tidsschema, och jag skall därför fatta mig kort när jag nu kommenterar den socialdemokratiska uppfattningen i fråga om det ärende som behandlas i kulturutskottets betänkande nr 32 rörande huvudmannaskapet för fjällsäkerheten m.m. Mina kommentarer blir huvudsakligen ett noterande av de skäl som legat till grund för ställningstagandena i den socialdemokratiska motionen med anledning av propositionen 187 och vår reservation till det nu aktuella betänkandet. Låt mig först peka på att utredningsmannen i fjällsäkerhetsutredningen föreslog att huvudmannaskapet för fjällsäkerheten skulle läggas på statens naturvårdsverk. Ett flertal remissinstanser instämde i det förslaget, som också förutsatte — och det är viktigt att understryka —- en omfattande samverkan med andra intressenter. Dessa intressenter, som är många och viktiga i sammanhanget, föreslogs medverka i en särskild rådgivande samverkansgrupp. Utredningsmannens förslag har vi från socialdemokratiskt håll funnit väl underbyggt. Vi har därför inte kunnat biträda propositionen vad avser förslaget om huvudman. Det är vår mening att fjällsäkerhetsfrågorna naturligt hör hemma i naturvårdsverket. Propositionens förslag, som utskottsmajoriteten ställt sig bakom, förvånar oss, för det är ju så att naturvårdsverket är statlig huvudman för fjälledssystemet med därtill hörande anordningar i form av broar, vindskydd, raststugor m.m. För fjällsäkerheten och för fjällräddningsarbetet är lederna onekligen av mycket vital betydelse. Mot den bakgrunden ter det sig minst sagt naturligt att naturvårdsverket blir huvudman också för fjällsäkerheten. En sådan lösning tillgodoser såväl effektivitetssom kostnadssynpunkter. Folkpartiregeringens förslag, som vunnit den borgerliga utskottsmajoritetens bifall, innebär inrättandet av en ny statlig myndighet. Det är väl ändå en märklig åtgärd i folkpartiets Sverige, där vi ju uppbyggts med talet om minskad byråkratisering, men tydligen är det talet endast en läpparnas bekännelse. Det känns angeläget för mig att betona att den verksamhet som bedrivs av de frivilliga organisationerna är av största betydelse. Dessa organisationer utgör en resurs på området som samhället med stor tacksamhet bör tillvarata. Ett fortlöpande smidigt och effektivt samarbete mellan naturvårdsverket och övriga intressenter i fjällsäkerhetsarbetet bör därför ske genom en särskild samverkansgrupp i enlighet med utredningsmannens förslag. I en sådan grupp bör alla organisationer som är engagerade i fjällsäkerhetsarbetet samt länsstyrelserna i de fyra fjällänen vara representerade. Med det sagda, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Om kammaren biträder reservationen yrkar jag i konsekvens därmed dessutom bifall till förslaget om avslag på motionerna 2605 och 2639.

Herr talman! I mitt inlägg kommer jag att kommentera motionen 2639. I motionen tar jag upp vikten av att fjällkommunernas erfarenheter och kunskaper tas till vara i samband med samordningen av insatserna för fjällsäkerheten. Genom att någon av kommunerna ingår i fjällsäkerhetsrådet kan kommunerna aktivt delta i fjällsäkerhetsarbetet. Det andra kravet i motionen är att kanslifunktionen för dem som skall sköta samverkansarbetet skall placeras i Jokkmokk. Beträffande kommunernas representation hänvisar utskottsmajoriteten till att den kan ordnas genom att fjällänen får representanter i rådet. Jag förutsätter i likhet med utskottsmajoriteten att regeringen beslutar om detta. Beträffande kanslifunktionen skriver utskottet, att om samverkan skall bli en realitet, måste det bli något slags central administration. Jag instämmer i dessa synpunkter, och det är den administrationen som bör förläggas till Jokkmokk i enlighet med kravet i min motion. Det är viktigt, och bör vara helt naturligt, att de praktiska åtgärder som genomförs för att förbättra fjällsäkerheten får sin tyngdpunkt lokaliserad till själva fjällområdet. Ett operationsfält i fjällbygden och ett kansli i Stockholm kan under ogynnsamma förhållanden framstå som två skilda världar. Herr talman! Att jag i min motion har fört fram Jokkmokk beror på att kommunen har en mycket svår situation. För att klara denna krävs kraftfulla och snara insatser av såväl kortsiktig som långsiktig karaktär. Samhället har ett speciellt ansvar för Jokkmokk. I Jokkmokks kommun produceras elkraft till ett värde av ca 2 miljarder kronor varje år. Ändå är Jokkmokk en fattig kommun, så fattig att kommunens politiker sitter och diskuterar, om man har råd att ge barnen frukt till skolmåltiderna. Detta händer i Sverige, ett land som är världsberömt för sin höga levnadsstandard och sin jämlikhet. Riksdagen kommer senare att få ta ställning till motioner som behandlar läget i Jokkmokk och som handlagts i näringsutskottet. Därför skall jag inte gå närmare in på den saken. Jokkmokks kommun har också vänt sig till länsstyrelsen med ett ”nödrop”. Man har bl.a. framhållit att för 70 96 av kommunens areal gäller olika konserveringsoch skyddsbestämmelser. Kommunens medborgare har inga möjligheter att påverka dispositionen av stora arealer i kommunen. Jokkmokk måste klara alla sina näringslivsinsatser och fritidsaktiviteter på ett område som motsvarar ca 30 96 av kommunens yta. Länsstyrelsen har efter kommunens uppvaktning bedömt att det måste finnas möjlighet att till Jokkmokk lokalisera vissa samhälleliga förvaltningsfunktioner som har anknytning till fjällområdet. Därför arbetar man på olika vägar med att påverka lokaliseringen till Jokkmokk av exempelvis lantbruksstyrelsens rennäringsdelegation, lantbruksnämndens rennäringsavdelning, förvaltningen av nationalparker, fjällmuseum, nomadskoleenheten och naturvårdspatrullerna. Kanslifunktionen för fjällsäkerhetshetsrådet skulle passa bra i den miljö som skulle skapas i Jokkmokk genom lokaliseringen av fjällnära aktiviteter till en och samma ort. Var för sig är enheterna små, men tillsammans skulle de kunna bli en ganska stor arbetsplats med mångsidig sakkunskap. Det är regeringen som kommer att ha ansvaret för förläggningen av kanslifunktionen. Utskottsmajoriteten skriver att kanslifunktionen bör förläggas till ett fjällän. Goda skäl talar för en placering i Jokkmokk. Dels har jag i min motion pekat på en del skäl, dels har jag nu tagit upp en del andra, bl.a. beträffande möjligheterna att skapa en bra miljö för kanslifunktionen. Dessutom tillkommer situationen i Jokkmokk, med svårigheter att skapa nya sysselsättningar, och samhällets speciella ansvar för den kommun som genom sin energiproduktion har bidragit till den ökade välfärden i landet mer än någon annan enskild kommun. Herr talman! Avgörandet ligger hos regeringen. I regeringens överväganden måste samhällets speciella ansvar för Jokkmokk väga tungt. Varken utskottsmajoriteten eller reservanterna har bifallit min motion. Utskottsmajoriteten har behandlat den mest välvilligt genom ett tillkännagivande om förläggning av kanslifunktionen till ett fjällän. Därför kommer jag att rösta med utskottsmajoriteten i omröstningen.

Herr talman! Den fråga som riksdagen nu har att behandla är av sådan betydelse att det vore värdefullt om längre tid stod till förfogande för debatt och diskussion. Här delar jag helt Hans Alséns åsikter. Denna tid har vi dock inte, varför jag skall försöka att så kort som möjligt ge utskottsmajoritetens syn på frågan. Under senare år har turistströmmen till den svenska fjällvärlden ökat kraftigt. Detta har ställt krav på en utbyggnad av fjällräddningsorganisationen, för vilken polisen har haft ansvaret. Denna fjällräddningstjänst, som successivt fått ökade resurser, har också fungerat tillfredsställande. I anslutning till fjällräddningstjänsten har polisen bedrivit ett omfattande arbete som inriktats på fjällsäkerheten, åtgärder som syftar till att begränsa olycksriskerna. Även statens naturvårdsverk, Svenska turistföreningen och Friluftsfrämjandet arbetar med fjällsäkerhetsfrågor. Med anledning av en motion till 1976/77 års riksmöte av Tore Nilsson i Agnäs fann kulturutskottet att en utredning borde tillsättas som hade att utreda huvudmannaskapet och ansvarsfördelningen för fjällsäkerheten. Denna utredning, som arbetade med berömvärd snabbhet, var dock inte enig i fråga om huvudmannaskapet. En del av utredningen föreslog statens naturvårdsverk som huvudman, och en annan del föreslog inrättande av ett fristående fjällsäkerhetsråd, vari de olika intressenterna skulle beredas plats. I propositionen 187 förordar statsrådet att ett fristående fjällsäkerhetsråd snarast inrättas med uppgift att vara huvudman för fjällsäkerheten. Statsrådet anser i likhet med utredningen att huvudmannen främst bör ha en initierande och samordnande funktion. Att en huvudman utses får inte innebära att ansvar, planering och verkställighet flyttas över från intressenterna till huvudmannen. Utskottsmajoriteten delar statsrådets synpunkter och vill också peka på att en viktig förutsättning för en lämplig organisatorisk lösning måste vara att det positiva intresse för fjällsäkerhetsfrågor som finns i de frivilliga organisationerna kan bibehållas. Vi anser det vidare vara värdefullt att representanter för de fyra fjällänen kan beredas plats i rådet och föreslår också med anledning av motionerna 2605 och 2639 att fjällsäkerhetsrådets kansli bör placeras i något av de fyra fjällänen. Utskottet är inte, som jag har konstaterat, enigt i sitt ställningstagande. Socialdemokraterna har för sin del föreslagit att huvudmannaskapet för fjällsäkerheten bör förankras i en myndighet och har därför föreslagit statens naturvårdsverk som huvudman. Jag tycker nog att reservanterna har kommit snett i sin bedömning. Det styrks också av det faktum att de har ett behov av att en samverkansgrupp inrättas, som skall knytas till naturvårdsverket. Jag tycker att jag stärks ytterligare i denna min uppfattning av vad en av intressenterna, nämligen Friluftsfrämjandet, skriver i sin tidning: ”Att det blev ett fristående fjällsäkerhetsråd — och inte ett samverkansråd infällt i ett statligt verk — måste hälsas med tillfredsställelse av alla ideellt verksamma. Det är inte alls samma sak att sitta på undantag i ett rådfrågningsorgan som sparsamt tillfrågas när myndigheten finner det lämpligt jämfört med att verkligen kunna påverka utvecklingen via en central Jag tror att detta ytterst är en fråga om tilltron till att de frivilliga organisationerna av folkrörelsekaraktär kan klara detta viktiga arbete. Jag hyser — statsrådet och utskottsmajoriteten gör det tydligen också — stor tilltro till dessa organisationers förmåga att ta initiativ och att lösa de frågor som dyker upp på ett område, som de länge arbetat inom och har goda kunskaper om. Att de ideella organisationerna är beredda att fortsätta att arbeta helhjärtat är självklart — det framgår av det jag nyss citerade ur Friluftsfrämjandets tidning. Artikeln slutar med orden: ”Så vi släpper inte taget utan tackar för förtroendet.” Jag tror att detta borgar för att vi har lagt fjällsäkerhetsrådets angelägenheter i händerna på dem som är kompetenta. När det gäller övriga frågor som vi inom utskottet haft att behandla — förbättring av ledsystemet, förbättring av hjälptelefonnätet, informationsverksamheten, m.m. — förutsätter utskottet att dessa frågor uppmärksammas i rådets viktiga arbete. Men hänvisning till vad jag anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan i kulturutskottets betänkande nr 32.
Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera med Frida Berglund. Jag har full förståelse för att hon slår vakt om Jokkmokks kommun med de svårigheter av olika slag som finns där. Men jag vill ändå påpeka för Frida Berglund att det i utskottsmajoritetens förslag inte finns någon medelsanvisning för några kansliresurser. Vi har också i vår reservation påtalat det egendomliga i det förhållandet att man icke anvisar några som helst medel för den föreslagna resursen; vare sig den hamnar i Jokkmokk eller annorstädes saknar den alltså ekonomiska resurser.
Jag får göra talaren uppmärksam på att det korta genmälet gällde Karl-Eric Norrbys anförande. Till Karl-Eric Norrby vill jag säga att reservanterna ingalunda har kommit snett. I utredningsmannens förslag ingick formen samverkansgrupp. Det var alltså den väg som utredningsmannen ansåg ledde till ett nära samarbete mellan naturvårdsverket och de ideella organisationer, vars medverkan i detta samarbete är så viktig. Det finns alltså ingen som helst motsättning mellan det förslag som vi har ställt oss bakom och Karl-Eric Norrbys understrykande av önskvärdheten och nödvändigheten av de frivilliga organisationerna medverkan. En annan ideell organisation, Svenska frisksportförbundet, har för sin del anslutit sig till utredningsmannens förslag och alltså förordat denna samverkansgrupp med naturvårdsverket som huvudman. Det tycker jag väl så mycket är en verifikation på att ideella organisationer känner sig tillgodo Jag tycker med förlov sagt att det är en något underlig formulering som presterats i den tidningsartikel som Karl-Eric Norrby citerade, nämligen att man skulle hamna på undantag i naturvårdsverket. Jag tror inte alls att det är på det sättet utan att man här får nog så goda möjligheter att på jämställd fot föra resonemang med såväl naturvårdsverkets företrädare som företrädare för andra samhällsorgan, i första hand länsstyrelserna i de fyra Norrlandslänen.

Herr talman! Jag är väl medveten om att reservanterna så att säga bara har fört vidare vad utredningsmännen här har föreslagit. Men jag måste säga att man bör ändå ta hänsyn till synpunkter och yttranden, till remissinstansers syn på frågan. Då kan man t.ex. när det gäller om vi skall förlägga huvudmannaskapet till naturvårdsverket ändå ta intryck av vad Frida Berglund säger i sin motion: ”Som exempel —--- vill jag ta naturvårdspatrullerna i Norrbottens fjällvärld, som tidigare administrerades av länsstyrelsen men numera överförts till naturvårdsverket i Stockholm. Personalen i patrullerna har deklarerat att deras arbetsmiljö försämrats avsevärt på grund av tilltagande byråkrati efter lokaliseringen till Stockholm.” Frida Berglund exemplifierar alltså här hur utvecklingen varit för naturvårdspatrullerna. Och man skall väl inte bortse från det faktum att vi också gått ett steg längre i vårt förslag från utskottet, när vi säger att ett fristående fjällsäkerhetsråd bör knytas till något av de fyra fjällänen. Då Hans Alsén säger att det inte föreslagits några pengar till kanslifunktionen, så kan jag inte säga annat än att vi förutsätter att någon form av kanslifunktion kommer att byggas upp.

Herr talman! Jag vill bara göra Karl-Eric Norrby uppmärksam på att det var en utredningsman som var tillsatt av regeringen. Utredningsmannen i fråga var generalen Carl Eric Almgren, och det är hans förslag vi ställt oss bakom. Däremot fanns det ett antal experter knutna till utredningsmannen, och en majoritet av experterna valde det alternativ 2 som nu utskottsmajoriteten i huvudsak gjort till sitt förslag. Det är det rätta förhållandet. När det gäller detta med byråkrati kan man ändå känna viss tveksamhet inför Karl-Eric Norrbys tankar om att vi minskar byråkratin ifall vi inrättar en ny statlig myndighet. Det är ju det man gör genom detta fjällsäkerhetsråd. Man inrättar ytterligare ett organ, och det är inte — efter vad jag förstår — något som normalt brukar underlätta kontakterna, utan det försvårar snarare kontakterna. Detta gäller i synnerhet när — som jag påpekat i mitt anförande — naturvårdsverket redan i dag har ett så betydande ansvar för fjällsäkerhets arbetet genom sitt huvudmannaskap för fjälleder och därtill hörande anläggningar. Sedan är det så, att vi har visst lyssnat på remissinstanserna, som Karl-Eric Norrby tycker att man skall göra. Det är en majoritet av remissinstanserna som ställt sig bakom utredningsmannens förslag att huvudmannaskap skall ligga hos naturvårdsverket. Låt mig läsa upp namnen på dessa remissinstanser. Det är rikspolisstyrelsen, SMHI, statskontoret, riksrevisionsverket, nämnden för samhällsinformation, lantbruksstyrelsen, naturvårdsverket, länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län, konsumentverket och Svenska frisksportförbundet. Jag vet inte om Karl-Eric Norrby inte tilltror dessa myndigheter, organ och organisationer möjligheten att göra nog så seriösa och värdefulla bedömningar i den här frågan. Vi gör det i varje fall.

Herr talman! Jag har med mitt inlägg inte velat på något sätt diskriminera statens naturvårdsverk och dess möjligheter att administrera fjällsäkerheten eller frågor rörande den, eftersom jag har den uppfattningen att statens naturvårdsverk mycket väl skulle kunna klara detta. Men vi har kommit fram till att ett fristående fjällsäkerhetsråd med placering i något av de fyra fjällänen och alltså med nära anknytning till verksamhetsområdet vore att föredra, och därför har vi fört fram detta förslag till riksdagen. Det ligger alltså i linje med den, om jag förstår det rätt, noggranna bedömning som också departementschefen har gjort i denna fråga. Jag vill också säga att jag inte på något sätt har negligerat remissyttrandena, men om Hans Alsén tittar närmare på den förteckning som han nyss läste upp finner han där en mycket stor tyngd åt de statliga institutionerna. Man får väl i sammanhanget förlåta dem om de inte har så stor tilltro till de ideella organisationernas möjligheter att verka, men dessutom finns i detta sammanhang också — vilket ju inte ingick i det ursprungliga förslaget — en utökning med representanter för de fyra fjällänen som skulle beredas plats i ett fristående fjällsäkerhetsråd. För min personliga del tycker jag att detta är av utomordentligt stor betydelse. Därför hävdar jag fortfarande — och det tror jag att också utskottsmajoriteten vill trycka på — att huvudmannaskapet för fjällsäkerheten bör läggas på etwt fristående fjällsäkerhetsråd.

Herr talman! Jag tycker nog att vi kan känna viss tillfredsställelse med det beslut som vi kommer att fatta om en stund. Vi tror att vi med detta får en vettig lösning på ett önskemål som länge stått högt upp på önskelistan, nämligen en enhetlig organisation för fjällsäkerheten. Den splittring som rått på det här området har inte varit tillfredsställande. Jag vill gärna tro att det fjällsäkerhetsråd som vi nu är överens om kommer att bli en viktig milstolpe för en bättre fjällsäkerhet. Men det är naturligtvis så att bara därför att vi har sagt ja till ett fjällsäkerhetsråd är ju inte alla problem ur världen. Det gäller nu verkligen att detta råd får en administration som ger effektivitet. Man måste bli enig om tagen som ger ledtrådar för information och utbildning. Målsättningen en säkrare fjällvärld måste bli en realitet. Jag vill ge ett erkännande både till utredningsmannen och till statsrådet för ett snabbt utfört arbete. Vi vet att utredningen tillsattes så sent som den 9 mars 1978. Det var strax efter den svåra fjällolyckan i Jämtlandsfjällen, där många ungdomar, bl.a. från min bygd, omkom. Utredningen lade fram sitt förslag den 1 augusti förra året efter ett mycket snabbt utfört arbete av general Almgren och hans medarbetare. Även regeringen har ju handlat skyndsamt, och det finns all anledning att berömma den för det. Jag har med anledning av den här propositionen väckt en motion, där jag har understrukit några viktiga saker. Det gäller information och utbildning, leder, polisens hjälpmedelstelefonsystem och ansvarsfrågan. Jag vill här närmast ta upp informationsfrågan. Jag kan visst hålla med om att utskottet har skrivit välvilligt om mycket av detta, men jag hade nog blivit gladare om utskottet hade kunnat göra ett tillkännagivande till regeringen på det område som gäller just informationen, vilken ju är mycket viktig. Vi vet att fjällsäkerhetsutredningen — general Almgren och hans mannar — påtalade bristerna i informationen och sade att den är alltför glättad — man lockar människor till fjällen, men man talar sällan om vilka risker de kan utsättas för. Statsrådet skriver också i propositionen att informationen och utbildningen är mycket viktiga, men just den samordnade effekten tar han inte upp. Det gör inte heller utskottet direkt utan skriver i allmänna ordalag att utskottet hoppas att de synpunkter som har förts fram i motionen skall bli tillgodosedda i det fjällsäkerhetsråd som vi nu skall besluta att tillsätta, men någon egen åsikt har man inte. Det hjälper inte att man skjuter till en hel del pengar, vilket statsrådet ju gör. De 775 000 kr. som anslås skall bl.a. gå till information. Jag hörde ett program i radio i vintras, där man informerade om fjällsäkerheten. Där visade det sig hur många olika åsikter det finns om fjällsäkerheten — åsikterna var faktiskt lika många som antalet deltagare i radiodebatten. Det anser jag är ett problem och någonting som utskottet borde ha skrivit hårdare om och givit regeringen till känna. Men det har utskottet inte gjort — om det hade gjort det hade jag sluppit ta till orda här. Det är en annan sak som jag har tänkt på. När en olycka har inträffat under en fjälltur görs det en utredning. Denna utredning kommer ofta fram till slutsatsen att de omkomna inte hade någon utbildning, att de inte hade fått den rätta informationen, att de hade vidtagit felaktiga åtgärder. Detta är ofta slutklämmen i de utredningar som görs. Jag tycker det är ett hårt slag för de anhöriga. Sorgen över att ha mist en anhörig är stor nog utan att de dessutom skall behöva höra att vederbörande har handlat felaktigt i fjällen. Vid varje utredning borde man ta kontakt med de anhöriga och med någon av de överlevande så att man får riktig information. När de anhöriga vet att den som har omkommit har ägnat hela hösten och förvintern åt att gå på kurser och skaffa sig information för att klara av en fjällfärd känns det hårt för dem att höra ett sådant omdöme. Detta är också någonting för fjällsäkerhetsrådet att tänka på, inte minst då det finns så många olika uppfattningar om hur man skall bete sig i fjällen.
Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten utan vill bara göra ett konstaterande och lämna ett svar till Bertil Johansson. Bertil Johansson har i sin motion tagit upp en rad viktiga frågor om fjällsäkerheten — lederna, hjälptelefonerna och informationsfrågan. Den sistnämnda frågan är mycket viktig, och det har också statsrådet tryckt på. Han har ställt stora resurser till förfogande för information och utbildning. Utskottet har inte kunnat finna att ambitionsnivån hos statsrådet har varit lägre än hos Bertil Johansson. Vi utgår därför från att huvudmännen med de pengar som de får till sitt förfogande och med den insikt som de har kommer att verka för en samordning av informationen och för samstämmighet i dess innehåll. Låt mig till sist slå fast att hur mycket samhället än tar ansvar för fjällsäkerheten måste också den enskilde ta sin del av ansvaret om vi skall kunna und vika olyckor i vår fjällvärld. Til syvende og sidst är det ändå upp till den enskilde att ta ansvar för sin vistelse i fjällen. Men givetvis skall samhället ställa upp med alla de resurser som det har möjlighet att erbjuda.
Herr talman! Det finns inga delade meningar mellan Karl-Eric Norrby och mig när det gäller uppfattningen att den enskilde har ett stort ansvar. Men även samhället måste, som jag har skrivit i min motion och som utskottet har framhållit i betänkandet, ta ett ansvar. Det är också anledningen till bildandet av fjällsäkerhetsrådet. Det är då viktigt att den information som kommer ut till de fjällbesökande är så enhetlig som möjligt och att de olika organisationerna inte har olika uppfattning när de informerar dem som skall åka upp till fjällvärlden. Det är verkligen en viktig detalj i denna information.

Herr talman! Frågan om en nordisk TV-satellit har stötts och blötts ett upprepat antal gånger här i kammaren, och för var gång blir turerna allt egendomligare. Jag skall inte här ta upp alla de argument som kan anföras mot projektet utan nöja mig med att konstatera att Nordsat är den viktigaste kulturpolitiska utmaning vi står inför just nu. Vänsterpartiet kommunisterna motsatte sig tidigt detta projekt och har därvidlag stöd inte bara från hela Kultursverige utan också från fackföreningsrörelsen och folkrörelserna. Också centern och socialdemokraterna har på stämma resp. kongress motsatt sig projektet av kulturpolitiska skäl, men de drar inte ut konsekvenserna av sina ställningstaganden. Samtidigt som de säger nej till projektet är de beredda att satsa ytterligare miljoner på ett fortsatt utredningsarbete — miljoner som skulle ha kunnat komma exempelvis barnen och kulturen, som vi ju diskuterade häromveckan, till del. För mig framstår ett sådant agerande inte bara som inkonsekvent och ologiskt — det inger också farhågor för framtiden. Är dessa ställningstaganden bara villkorliga, eller står de fast, oavsett hur långt vi drivits in i projektet inte av kulturpolitiska utan av andra skäl? Faktum är ju att industrin satsar för fullt på att Nordsat-projektet skall bli verklighet — satsar inte bara av egna resurser utan får också statliga bidrag och lån. Faktum är att radiohandlarna sedan länge går ut med försäljningsargumentet om satellitknapp på TV-apparaterna. Om inte något görs nu finns risken att dessa mäktiga påtryckningsgrupper helt kommer att köra över också förmenta kulturpolitiska motståndare. Visserligen hävdar utskottet — jag citerar ur utskottsbetänkandet: ”Några bindningar från den svenska regeringens sida får självfallet inte komma i fråga innan avsett underlag för frågans vidare behandling föreligger och redovisats för riksdagen.” Detta besked är naturligtvis positivt. Men när man samtidigt ser till vad som sker bakom kulisserna är bilden en annan, och den oro många känner kommer att kvarstå. Bakom kulisserna har planer dragits upp och beslut fattats som gör de synliga uttalandena exempelvis av kulturutskottet till något av ett demokratiskt utanverk. Jag tänker då på Rymdbolagets satsningar, på planerna inom Saab-Scania, L M Ericsson, Philips och även Luxor. Där diskuteras över huvud taget inte om Nordsat skall genomföras utan när. Därmed vill jag, herr talman, yrka bifall till vpk-motionerna, dvs. 729, 2301 och 2654.
Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 33, som vi just nu behandlar, handlar om den gemensamma nordiska kulturbudgeten. Jag tycker att det är glädjande att konstatera att det alltid rått stor enighet i riksdagen om det värdefulla i samarbetet mellan de nordiska länderna på kulturområdet. Även bakom årets betänkande står ett enhälligt kulturutskott. I de motioner, 729 och 2654, som Eva Hjelmström berörde yrkar vpk på att planerna på en gemensam nordisk TV-satellit skall avskrivas. Jag har en känsla av att Eva Hjelmström har missuppfattat det här. Vi diskuterar faktiskt inte i dag om vi skall medverka till en TV-satellit i Norden eller inte. Vad vi i dag har att ta ställning till är den sista delen av det åtagande vi har i utredningen. I mars 1978 träffade nordiska ministerrådet en överenskommelse att man gemensamt skulle genomföra en utredning rörande vad man kallade Nordsatprojektet. Ramen för de medel som skulle anvisas är fastställd till 6 miljoner danska kronor. Till det kommer då pengarna till den tekniska och ekonomiska delutredningen, som uppgår till ungefär 7,3 milj.kr. Den summa som är aktuell i propositionen och i betänkandet i dag är den svenska slutposten enligt den överenskommelse som träffats mellan länderna. Att hoppa av från den överenskommelsen är inte möjligt, och det skulle inte heller vara hederligt. Som jag sade tidigare finns det i dag ingen orsak att ta ställning till om vi i Sverige skall medverka till en nordisk TV-satellit. Vi bör avvakta utredningen, och den är praktiskt taget klar. Det sägs att den inom ett par tre veckor kommer att överlämnas till ministerrådet. Därefter skall den i vanlig ordning gå ut på remiss, och sedan är det meningen att den skall behandlas av Nordiska rådet våren 1980. Kulturutskottet har i det här betänkandet liksom tidigare klart deklarerat sin ståndpunkt i denna fråga. Den innebär att vi skall fullgöra de åtaganden som Sverige har gjort i utredningen. Utöver det får inte några ytterligare utfästelser eller bindningar göras före det slutliga avgörandet. Eva Hjelmström citerade ett par rader ur utskottets betänkande. Jag vill gärna fortsätta det citatet en liten bit; i det ligger hela utskottets ställningstagande, både i dag och vid tidigare tillfällen då den här frågan varit uppe. Utskottet säger: ”Svenska projekt och aktiviteter i övrigt som har inriktning på ett eventuellt satellitprojekt får givetvis inte heller medföra några utfästelser eller bindningar för framtiden från regeringens sida.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

Herr talman! Vi lär få återkomma till frågan — det är helt riktigt — när utredningen presenterats. Men faktum kvarstår att vi i dag kommer att anslå ytterligare 2 miljoner danska kronor till det här projektet, som hela Kultursverige, folkrörelserna och fackföreningsrörelsen redan motsatt sig — av just kulturpolitiska skäl. Kerstin Göthberg sade att det inte vore hederligt att inte fullfölja vårt åtagande. Jag tycker det hade varit hederligt att över huvud taget inte anslå några pengar till det här utredningsarbetet, när man redan från början hade klart för sig att så många motsatte sig projektet. Dessutom kan det ifrågasättas på vilket sätt de pengar som redan anslagits har redovisats. Det har f. ö. också andra motionärer tagit upp.
Herr talman! Som jag sade tidigare är ju de två miljoner kronorna vår sista del av denna överenskommelse. Några nya åtaganden är det inte fråga om. Vi får säkert många tillfällen att debattera detta ämne, när vi har ett bättre underlag genom tillgången till utredningen och remissvaren. Jag tror att vi skall ta debatten då.

Herr talman! Såsom ledamot av Nordiska rådets kulturutskott vill jag gärna komplettera debatten med några upplysningar. Låt mig först säga att jag helt och fullt instämmer i vad Kerstin Göthberg här har sagt. Det är inte fråga om att riksdagen på något sätt skall fatta beslut om Nordsat. Eva Hjelmström tog i sitt första anförande upp den industriella utvecklingen och påstod att industrin i dag förbereder Nordsat. Det är inte så. Industrin i dag förbereder satellitsändningar. Oberoende av om den nordiska radiooch TV-satelliten blir verklighet, förbereds — och man ligger långt framme —- såväl i Östeuropa som i Västeuropa uppsändandet av TV-satelliter. Deras täckningsområde kommer i många fall att beröra också Sverige. Det Nr 159 kommer alltså att bli möjligt att i vårt land på ett utmärkt sätt ta in Tisdagen den TV-program såväl från öststater som från väststater beroende på vilken typav 29 maj 1979 apparat och antenn man skaffar sig. Det är inte Nordsat som gör att den teletekniska industrin i dag arbetar för mottagning inom satellitområdet. Nordiska minister Eva Hjelmström påstod att folkrörelserna, fackföreningarna och andra — rådets kulturbudget organisationer har motsatt sig tillskapandet av en nordisk TV-satellit. På Nordiska rådets förslag tillsattes — vid detta laget för många år sedan — en förberedande utredning om en nordisk radiooch TV-satellit. Utredningens förslag har varit ute på remiss. Det mötte inte ett så överväldigande motstånd som Eva Hjelmström redogjorde för men såväl positiva som negativa yttringar från olika förbund, organisationer och föreningar. Resultatet av just denna diskrepans i mottagandet och behovet av ett bättre underlag för ett realiserande av det nordiska radiooch TV-satellitprojektet blev att Nordiska rådet beslöt om dessa två nya utredningar, vilka, precis som här tidigare har sagts, snart är färdiga och skall behandlas av Nordiska rådet under våren. Då blir det möjligt för alla organisationer att seriöst bedöma förslaget från såväl teknisk som kostnadsmässig, kulturpolitisk och programmässig synpunkt. Då kan här i kammaren r2dovisas vilka synpunkter olika organisationer har på projektet i fråga. Men som Eva Hjelmström sade tidigare är det långt dit. Vi kommer att debattera denna fråga många gånger till.
Herr talman! Låt mig göra några rättelser av vad Ingrid Sundberg sade. Hon framhöll att industrin inte är inriktad på Nordsat. Jo, det räcker med att studera de uttalanden som gjorts av de företag som jag tidigare räknade upp, t.ex. Rymdbolaget, som klart framhåller att Nordsat är ett av företagets största projekt och att man hoppas mycket på det. Det finns alltså svart på vitt på detta. Det torde inte råda något tvivel om att industrin i dag förbereder ett uppsändande av en nordisk satellit. Som jag tidigare sade gör också radiohandeln redan nu reklam och säljer TV-apparater med s.k. satellitknapp. Ingrid Sundberg målade upp en framtid, där vi oavsett om vi vill eller inte skulle drabbas av andra länders satelliter. Så är nu inte fallet. Det krävs stora investeringar för den enskilde för att över huvud taget kunna ta in övriga satelliter som kan tänkas sändas upp. Det är alltså en skräckpropaganda som här målas upp. Slutligen något om remissinstanserna. De enda som var odelat för en nordisk satellit var de facto Industriförbundet och Sveriges radiohandlares riksförbund. Samtliga kulturinstanser liksom invandrarorganisationerna och statens invandrarverk var om inte bestämt motståndare så synnerligen tveksamma till den nordiska TV-satelliten, av kulturpolitiska skäl.
Herr talman! Det var bl.a. den av Eva Hjelmström redovisade tveksam 117 heten som låg till grund för att man beslutade om de två nya utredningarna. Däremot har Eva Hjelmström kommit verkligt fel när det gäller frågan om vilka tillbehör man behöver. Det är ingen som helst skillnad mellan de tillbehör jag behöver för att ta in en engelsk eller belgisk TV-satellit och dem jag behöver för att ta in en nordisk. Antennerna får vändas åt olika håll, för det kommer att sändas på olika frekvenser, men kostnaden för att ta in en västeuropeisk satellit blir identiskt lika med vad det kostar att ta in en nordisk. Ett av de mycket starka skäl som talar för en nordisk TV-satellit är att man erfarenhetsmässigt vet att svenska folket kommer att kosta på sig att kunna ta in satellitsändningar. Ur just kulturpolitisk och nordisk synpunkt finner vi i Nordiska rådets kulturutskott det betydligt mera angeläget att man tar in nordiska program, som kulturellt, ideologiskt och på många andra sätt är likartade våra egna, än att vi genom att inte ha en nordisk TV-satellit släpper fritt fram för att ta in övriga länders program. Sedan vill jag bara notera att en TV-satellit, tydligen även en från Östeuropa, är för Eva Hjelmström någonting som inger skräck. Den uppfattningen delar jag inte.
Herr talman! Jag har inte påstått att kostnaderna för antennerna skulle vara annorlunda för att ta in en nordisk TV-satellit än för att ta in en TV-satellit från Västtyskland, England eller något annat land i Europa. Vad jag har påstått är att de enskilda hushållens kostnader för antennerna skulle bli enorma. Det finns en uppgift om att de för hela Norden skulle uppgå till långt över 20 miljarder kronor. Det är alltså därför som industrin satsar så hårt på det här projektet. Sedan låter det litet betänkligt när Ingrid Sundberg säger att i Nordiska rådets kulturutskott ställer man sig positiv till att kunna ta in olika nordiska program. Men det finns ju en hel rad undersökningar, som väl Ingrid Sundberg inte kan vara helt omedveten om, som har gjorts vid Sveriges Radio och av forskare vid universiteten som visar at: vad som kommer att ske är inte att man tar in nordiska kulturprogram, utan vad som kommer att ske är att man kryssar mellan olika amerikanska eller engelska deckare. Det kommer helt enkelt att bli ett slags 7-kanals-Kojak, en företeelse som hårt kommer att drabba just kulturlivet i samtliga nordiska länder. Också invandrarorganisationerna har, som jag framhöll tidigare, motsatt sig det här projektet. Framför allt den största invandrarorganisationen, den finska, har sagt att man hellre vill ha en kabel och ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna och hellre vill ha program om de finska invandrarnas situation i Sverige än den nordiska TV-satelliten.

rådets kulturbudget Herr talman! Det är alldeles riktigt att av kulturpolitiska skäl motsätter sig vänsterpartiet kommunisterna den nordiska TV-satelliten. Jag kunde uppehålla debatten länge med att redovisa alla skälen, men vi står ju inte ensamma. Som jag framhållit upprepade gånger delar vi den uppfattningen med förhoppningsvis en majoritet också här i riksdagen, eftersom ju socialdemokraterna och centern har sagt ifrån på sina stämmor och kongresser; Vi kommer på allt sätt att motarbeta att den nordiska TV-satelliten skjuts upp. Det är fullt klart; däri har Ingrid Sundberg alldeles rätt. Jag skall inte gå in på någon diskussion om kostnaderna. Jag vet var Ingrid Sundberg står i fråga om mediapolitik: kommersialismens krafter skall fritt få härja och få indoktrinera våra barn med våld, cynism, kvinnoförakt och liknande. Det må vara att det är moderaternas mediapolitik, men det är inte vänsterpartiet kommunisternas.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna fråga av två skäl. Dels är detta sista gången jag har möjlighet att yttra mig i ärendet om Nordsat. När det skall avgöras av riksdagen är jag inte med längre här. Dels har man målat upp en skräckpropaganda angående nordisk samverkan på TV-området, som jag inte vill låta stå oemotsagd. Denna skräckpropaganda fördes också när TV kom till vårt land. Allt fördärv skulle spridas över Sveriges land. Men man har TV praktiskt taget överallt i dag och har accepterat det som ett medium som går ut till alla människor. Får jag säga att Nordsat är ett medel, ett projekt i det nordiska samarbetet som kan bidra till att öka kännedomen om varandras språk, kultur, arbetsmarknad och om de förhållanden vi har i de olika länderna. Det är angeläget att vi får ett vidgat nordiskt samarbete och en ökad kännedom om varandras förhållanden. Vi har en fri arbetsmarknad i Norden och det är viktigt också med hänsyn till den att vi ökar kännedomen om varandra. Ett nordiskt samarbete på detta område skulle ur kultursynpunkt och språksynpunkt vara synnerligen viktigt. Vi känner mycket litet till om varandras kulturer. Försök få en bok från ett nordiskt grannland genom en bokhandel! Det är förenat med stora svårigheter. Vi förstår varandras språk dåligt. Det nordiska samarbetet via Nordsat kan främja möjligheterna att lära känna varandras kultur och språk, och det är viktigt. 119 Sedan har jag inte den uppfattningen om svenska folkets smak att den är så dålig att man skulle kryssa mellan de dåliga programmen. I dag har vi i stor omfattning inget val i fråga om dåliga program. Vi får ta det som bjuds. Med en nordisk TV-satellit och samverkan skulle vi få möjligheter att välja de goda program som finns i grannländernas kanaler. Man ställer sig tveksam till detta ifrån vissa delar av det svenska kultursamhället. Får jag bara till det kort säga att nog finns det anledning att föra en diskussion om inte programkvaliteten kan behöva höjas. Den kan höjas utan alltför stora ekonomiska insatser. Vad vi skulle behöva är ett bättre omdöme hos dem som har ansvaret för svensk TV. Till slut, herr talman, hoppas jag man skall finna vägar för en lösning av detta nordiska samarbete. Vi behöver inte vara rädda för varandra. Vi bör känna glädje över att kunna komma varandra närmare. Jag hoppas verkligen, oavsett var de politiska partierna står i dag, att man i framtiden skall finna möjligheter att främja det nödvändiga samarbetet via en nordisk TV-satellit som kan föra Nordens folk närmare varandra. Vi behöver det i en liten värld.

Herr talman! Denna debatt ger mig anledning att göra en kort deklaration. Utskottets skrivning om Nordsat bygger i allt väsentligt på synpunkter i den socialdemokratiska motionen, och det finns därför skäl att en socialdemokrat säger något. Motionen har skrivits av följande skäl. För det första vet vi att folkpartiregeringen hyser stark tilltro till projektet Nordsat och gärna ser det förverkligat. För det andra vet vi att utvecklingsarbete pågår inom industrin. För att etablera faktum — utrustningen finns, alltså måste den användas. För det tredje vet vi av remissopinionen på den förra utredningen att det finns ett starkt motstånd inom kulturkretsar, löntagarorganisationer, massmediakretsar, folkrörelser osv. mot detta projekt. Det vore därför fel om vi inte förutsättningslöst har möjlighet att behandla det utredningsmaterial som kommer om någon månad. Därför har vi skrivit motionen, som går ut på att regeringen förhindras göra några utfästelser. Vi har blivit helt tillgodosedda av ett enigt kulturutskott.

Herr talman! I dets.k. u-landskapitlet i GATT, dvs. det allmänna tulloch handelsavtalet, har industriländerna åtagit sig att i största möjliga utsträckning avstå från att införa eller öka tullar på produkter som är eller kan bli av särskilt intresse för u-ländernas export. Enligt det handlingsprogram för en ny ekonomisk världsordning som antogs vid FN:s extra generalförsamling 1974 skall u-länderna beredas ökat tillträde till i-landsmarknaderna genom = successiv avveckling av handelshindren. Varje i-land skall vidare underlätta en ökning av importen från u-länderna och sörja för rimliga möjligheter för u-länderna att få del av marknadstillväxten i de fall då deras produkter konkurrerar med i-ländernas. För att underlätta en ökning av importen från u-länderna bör därför i-länderna enligt handlingsprogrammet vidta anpassningsåtgärder. Det är mot denna bakgrund svårt att förstå den tullhöjning som skatteutskottet tillstyrker för nejlikor och andra snittblommor. Importen av nejlikor har totalt sett fördubblats på omkring fem år. En stor del av denna ökning avser import från u-länder. Från att ha utgjort några procent kommer nu närmare hälften av importen från Colombia. År 1978 avsåg 16,8 milj.kr. av totalt 35,5 milj.kr. Colombia. Man kan räkna med att vi bara är i början av en ökande u-landskonkurrens på snittblomsterområdet. Odlingsbetingelserna är sådana i åtskilliga u-länder att det är lätt att etablera en mycket konkurrenskraftig produktion. Att möta den ökande u-landskonkurrensen med en förstärkning av gränsskyddet strider mot svensk u-landspolitik och främjar knappast den anpassning som ändå måste ske inom svensk trädgårdsnäring. Regeringen förordade i propositionen om trädgårdsnäringen följdriktigt oförändrade tullar för nejlikor och andra snittblommor. Skatteutskottet däremot tillstyrker en höjning av tullarna med hänvisning till u-ländernas förmånligare klimatiska förutsättningar och till att det finns så många andra och större avsättningsområden för u-ländernas nejlikor. Om nu u-länderna på ett område har komparativa fördelar, bör inte i-länderna rusa fram och vidta åtgärder för att motverka eller uppväga de här fördelarna. Gör man det motverkar man ju en av huvudprinciperna i den internationella arbetsfördelningen. Sverige har kommit att framstå som något av ett föregångsland när det gäller att stödja u-ländernas intressen. Utskottet anser att en tullhöjning på nejlikor kan godtas utan att en sådan åtgärd skall anses strida mot den traditionellt u-landsvänliga svenska tullpolitiken. Jag betivlar detta. Det torde tvärtom stå klart att det är svårt att bibehålla den u-landsvänliga profilen, när åtgärder av det här slaget vidtas som direkt drabbar u-länder. Redan nu har vi sett exempel på att åtgärder som Sverige har vidtagit kritiserats i internationella fora, därför att de verkar i riktning mot en ökning av protektionismen, en protektionism som speciellt drabbar u-länderna. Herr talman! Med de här orden har jag i kammarens protokoll velat visa att jag på denna punkt inte kan stödja utskottsmajoriteten.

Herr talman! Propositionen om trädgårdsnäringen har varit efterlängtad. Sedan trädgårdsnäringsutredningen tillsattes har alla förslag i syfte att underlätta för dem som är verksamma med odling av grönsaker och växter lagts åt sidan i väntan på denna utredning. Samtidigt har odlarna upplevt stigande oljepriser, försämrad lönsamhet och växande konkurrens från länder med lägre produktionskostnader. Rationaliseringskraven har vuxit sig starka samtidigt som efterfrågan på bl.a. prydnadsväxter av olika slag har ökat mycket kraftigt. Hela tiden har man fått kämpa mot en hård utlandskonkurrens, där det svenska tullskyddet i hägn av GATT och EG måste hållas på en nivå som i flera fall ställer de svenska producenterna på Nr 159 hårda prov. Tisdagen den Så läggs propositionen fram i denna den hektiska våren 1979, och dess 29 maj 1979 förslag blir föremål för noggrann granskning men också ett antal motioner. Trädgårdsnäringen Från moderata samlingspartiet väcktes en kommittémotion med fem s.k. klämmar, varav en var tredubbel. Antalet yrkanden var alltså sju. Vi försökte att begränsa våra önskemål till de mest angelägna, och det var kanske inte förvånande att ett par av dessa mer eller mindre sammanföll med yrkanden i andra motioner. Trädgårdsnäringen är ovanlig i så måtto att ärenden rörande densamma berör flera olika utskott. Den näringspolitiska och energipolitiska delen hänförs till näringsutskottets verksamhetsområde, medan frågor om gränsskydd och skatter berör skatteutskottet. Åtgärder för att främja rationaliseringssträvanden, rådgivning m.m. hör vidare hemma i jordbruksutskottet. Vår motion 2478 har fått en behandling som torde vara ganska ovanlig — så till vida att ett av utskotten gjort en felaktig hänvisning och ett annat utskott helt enkelt glömt bort att redovisa behandlingen av delar av motionen. På ledamöternas bänk ligger nu ett ändringsförslag med rubriken ”Ändring av betänkandet SKU 1978 79:136 - ”. Detta ändringsförslag har en kläm med nr 7 a som har formen av någon sorts skatteutskottets generalklausul — en form som, om den vore allmän, i hög grad skulle underlätta behandlingen av motioner som väcks i kammaren. Men, herr talman, låt mig ta det från början. Jordbruksutskottet säger i sitt betänkande nr 29 att motionen 2478 i sin helhet hänvisats till näringsutskottet. Detta är felaktigt. Ett av de sju yrkandena, det som rör energibesparande åtgärder, är hänvisat dit, men för säkerhets skull tar jordbruksutskottet i sin hemställan under 7 och föreslår att riksdagen måtte godkänna vad som i propositionen förordats om stöd till energibesparande åtgärder inom trädgårdsnäringen — utan att i det sammanhanget omnämna vår motion. Skatteutskottet har fått hand om de sex övriga yrkandena. Tre av dessa är omnämnda i texten, och ett av dem finns med i den ursprungliga hemställan. I övrigt har de i skatteutskottets betänkande inte annat än omnämnts i reciten. Vi moderater är glada för att en ändring kommit till stånd. Den har inneburit — enligt det förslag som nu ligger på ledamöternas bord — att ett av motionsyrkandena är bifallet och att motionen i två fall ligger till grund för ändringsförslag i förhållande till propositionen. Herr talman! Jag skall här bara beröra två sakfrågor, först vårt yrkande om att riksdagen hos regeringen måtte anhålla om föreskrifter för tullverket i syfte att begränsa de kontrollsvårigheter som kan beräknas uppkomma genom övergång till värdetullar. Utskottet har inte alls berört detta yrkande, som är en uppföljning av det förslag som framfördes från trädgårdsnäringsutredningen. Utredningen fann det liksom vi nödvändigt att påpeka de 127 missförhållanden som finns och som kan beräknas öka. Många seriösa importörer är medvetna om att en oriktig konkurrens uppkommit genom att mindre nogräknade importörer använder sig av dubbla fakturor. Såväl moms som nu också tull skall beräknas på fakturans belopp. Genom att ha fakturor som inte visar det verkliga inköpspriset på produkter från annat land kan avsevärda besparingar göras av medel som annars skulle ha tillfallit statskassan. Tullen vet i allmänhet vad en lastbil väger med en last, men vid en övergång till värdetull har man bara den medföljande fakturan att lita till. Redan nu har emellertid tullverket möjlighet att göra prover, och jag förutsätter att jordbruksministern, som sitter här, kommer att beakta vad trädgårdsutredningen sagt i den här frågan. Frågan om frysta varor är behandlad i betänkandets text. I moderatmotionen hade påpekats att regeringens förslag om att prövningen av tullnivåerna för frysta bär och frysta köksväxter skall ske först när trädgårdsnäringsutredningen behandlat tullskyddet för beredningar av köksväxter och frukter — med vanliga ord konserver — innebär en ökning av tullen på frysta varor. Det är glädjande att utskottet här säger att det delar motionärernas uppfattning att ett bibehållande av nuvarande tullnivå hade varit att föredra. Utskottet lägger här till orden ”om detta kunnat genomföras utan några komplikationer”. Komplikationerna skulle vara att man temporärt måste göra en uppdelning av de frysta varorna i en mängd underpositioner. Motionen avstyrks så med ett uttalande att man förutsätter att utredningsoch lagstiftningsarbetet kan utföras planenligt. Låt mig hoppas att så blir fallet. Komplikationerna kommer annars att bli betydligt allvarligare än vad som fallet skulle ha blivit om en uppdelning på underpositioner hade gjorts. Situationen är nämligen den att tullen på konserver, som regleras i kapitel 20itulltaxan, blir oförändrad till dess utredningsarbetet är klart, medan tullen på frysta varor med undantag för jordgubbar höjs. I själva verket har de djupfrysta grönsakerna och bären ur konkurrensoch användningssynpunkt väsentligt större likheter med varor enligt kapitel 20 än med färska grönsaker. Handelsministern är uppenbarligen medveten om de här nämnda relationerna. I varje fall framhåller han i propositionen det angelägna i att tullarna på beredda och frysta varor korresponderar. I propositionen behandlas dock de djupfrysta varorna som färska t.v., varvid statsrådet räknar med att tulländringarna för beredda och frysta varor skall kunna genomföras omkring den 1 januari 1980. När alltså utskottet förutsätter att utredningsarbetet skall kunna gå planenligt innebär det att på de sju månader som är kvar skall förslag från utredningens sida kunna läggas fram, remissbehandling ske och förslag till riksdagen framläggas. Jag tvivlar tyvärr på att så blir fallet, men utskottets skrivning är klar, och jag kan inte tyda detta på annat sätt än att utredningsarbetet i detta avseende måste påskyndas. Det bör erinras om att handelsministern för en vara — djupfrysta jordgubbar — är medveten om svårigheterna och föreslår att tulltaxan för just denna vara skall vara oförändrad tills utredningen är klar. Man kan undra över varför det skall gälla just djupfrysta jordgubbar — det är i alla fall en produkt som vihar Nr 159 rätt gott om i vårt land. Hallon däremot som importeras i mycket större Tisdagen den kvantiteter skulle få en ökning av tullincidensen med 180 96. Och broccoli 29 maj 1979 med 170 96. Tullincidensen mer än fördubblas för brysselkål och små hela bönor. Av dessa varor finns ingen odling för djupfrysning i Sverige. För de industriföretag som producerar djupfrysta grönsaker eller produkter i vilka sådana ingår skulle det bli total höjning av tullincidensen med mellan 40 och 50 96. För att tala vanligt språk skulle man kanske säga att jordgubbsyoghurten i framtiden måste bli betydligt vanligare än hallonyoghurten. Men, som sagt, skatteutskottet har den brasklappen i sin förutsättning att arbetet skall bedrivas planenligt, och låt oss hoppas att så blir fallet. Herr talman! Från många håll har det klagats på att årets propositioner varit alltför snabbt ihopkomna och att kvaliteten inte varit den som bör eftersträvas. Personligen tycker jag kanske att det är värre när riksdagsbehandlingen försvåras på grund av att utskottens arbete inte är av önskvärd kvalitet. Arbetsbelastningen har emellertid varit osedvanligt hård denna vår, och det vore mig fjärran att kritisera vare sig jordbruksutskottet eller skatteutskottet. På sin höjd vill jag uttrycka förvåning över att utskottens ledamöter inte följt upp behandlingen av framlagda motioner. I övrigt har jag inga yrkanden.

Herr talman! Skatteutskottet har i sitt betänkande nr 47 behandlat den del av propositionen 136 som berör lagen om tulltaxa. Propositionens förslag innebär vissa ändringar i tullskyddet på trädgårdsområdet. Förslaget innebär också en övergång från vikttull till värdetull för vissa produkter. Det innebär både höjningar och sänkningar av tullen samt vissa justeringar av tullperioderna. Samtidigt har utskottet behandlat ett flertal motioner som väckts i anslutning till propositionen. Frågan om gränsskyddet för den svenska trädgårdsnäringens produkter har ingående prövats av 1974 års trädgårdsutredning, som haft som utgångspunkt att bibehålla tullskyddet på i stort sett oförändrad nivå men med beaktande av penningvärdets förändringar. Utredningens förslag innebär totalt sett något ökat tullskydd. Skatteutskottet har i stora drag följt propositionen, även om utskottet på några punkter vidtagit justeringar. Så har skett för att man på vissa särskilt utsatta områden skall kunna hålla någon del av produktionen kvar inom landet. Det gäller bl.a. beträffande snittblomsodlingen. Under utredningstiden har åtgärder vidtagits för att bevara denna inhemska produktion. Utredningen har i sitt betänkande varit enig om vilka åtgärder som behövs, och ett enigt utskott har beträffande snittblommorna anslutit sig till det förslag som utredningen presenterade och som också har framförts i motionen 2473 från centerpartiet. Avvägningarna mellan olika intressen är alltid svåra att göra, inte minst på detta område. Vill vi ha kvar en viss svensk produktion när det gäller 129 blomsterodling måste vi också skapa en viss trygghet för de i denna odling sysselsatta — anställda och företagare. De förändringar utskottet föreslagit gäller framför allt grundskyddet, och utskottet har också tillstyrkt yrkande 6 i den nyssnämnda centermotionen 2473 — vilken har Thorbjörn Fälldin som första namn — om fortsatta åtgärder mot lågprisimport. Jag anser att denna punkt är av oerhört stor vikt. Regeringen får i uppdrag att skyndsamt utarbeta skyddsåtgärder för att förhindra det som vi i vanliga fall kallar för dumping — med andra ord lågprisimport. Det är synnerligen angeläget att man här vidtar åtgärder för att kunna möta den situation som uppstår vid vissa tillfällen. Under dagens debatt har David Wirmark framfört kritik mot skatteutskottets ställningstagande när det gäller nejlikodlingen. Vi har ju byggt upp en ganska omfattande nejlikodling i vårt eget land. Det har satsats inte så litet kapital. Det finns en ganska stor grupp sysselsatta, och det är givet att här föreligger ett visst intresse i vårt land — så har både utredningen och skatteutskottet bedömt det — att vi skall ha kvar någon del av odlingen inom landet. David Wirmark sade själv att man kan förvänta en ökad konkurrens från u-länderna på detta område, och det är jag beredd på. Men då är det ännu mer motiverat att vidtaga en justering av importskyddet — en justering som i stort sett motsvarar den penningvärdeförändring som skett sedan det tidigare skyddet fastställdes. Vi skall vara medvetna om att ett fast tullskydd ständigt minskar i värde i och med att inflationen pågår. Ingrid Sundberg framförde viss kritik mot skatteutskottet, och det är givetvis beklagligt att motionen 2478 inte har kommit med i hemställan. I sak har motionen behandlats; den är behandlad i yttrandet, men den har fallit bort på ett par ställen i hemställan. Nu är ju inte detta något unikt — under den tidspress behandlingen av olika ärenden och utarbetandet av yrkanden sker händer sådant här ganska ofta. Men i sak har motionen när det gäller nejlikorna — där den överensstämmer med centerns partimotion — blivit tillgodosedd. Jag skall inte försvara utskottets handlingssätt. Jag vill emellertid klart säga att det denna gång, liksom när det eljest händer en sådan här sak, är fråga om ett olycksfall i arbetet. I och med att det rättats till här är ju ingen olycka skedd. Vi har anledning att i sak se denna fråga som mycket betydelsefull, främst för de i denna näring sysselsatta, men också för hela vårt samhälle.

Herr talman! I världsekonomin har på senare år tendenser till protektionism gjort sig alltmer kännbara. GATT-sekretariatet har gjort beräkningar enligt vilka 3-5 96 av världshandeln sedan 1974 på ett eller annat sätt påverkats av handelsbegränsande åtgärder. Denna protektionistiska utveckling har negativt påverkat tillväxtoch utvecklingsprocessen i u-länderna och hindrat den strukturanpassning i i-länderna som anses nödvändig för att lämna utrymme åt ökad framtida import på områden där u-länderna har stor Nr 159 tillväxtpotential. Det område som jag har tagit upp till diskussion här passar Tisdagen den väl in på den beskrivningen. 29 maj 1979 Genom utskottets förslag deltar vi i de handelsbegränsande åtgärderna, till nackdel för berörda u-länder, eftersom utskottet uppenbarligen vill motverka — Trädgårdsnäringen de komparativa fördelar som vissa u-länder har på området. Ändå är det ju så att Sverige som ett litet handelsberoende land måste se med oro på de ökade tendenserna till protektionism. Vi vet att vi själva kan utsättas för sådana åtgärder och att de kan få allvarliga effekter för oss. Vi vet också — och det är en traditionell svensk uppfattning — att en rationell internationell arbetsfördelning åstadkommes främst genom en liberal handelspolitik. Stig Josefson har i utskottets namn försvarat de förslag till höjning av tullar för nejlikor och andra snittblommor som utskottet har framlagt och sagt att det finns ett visst intresse för att bevara den odlingen i Sverige. Jag vill instämma i att det finns ett sådant intresse, men jag vill samtidigt betona att vi måste vara väldigt restriktiva när det gäller att ta till handelsbegränsande åtgärder för att värna om dessa intressen. När det gäller u-landspolitiken har vi accepterat att försörjningsoch beredskapsskäl kan vara motiv för att vi vidtar skyddsåtgärder. Det skälet kan jag acceptera, men de motiven gäller ju inte det område som vi nu diskuterar. Jag vill upprepa att utskottets förslag går stick i stäv mot vår deklarerade u-landspolitik. Genom biståndet söker vi stödja u-ländernas ansträngningar att exportera. Men när de väl lyckas, när de blir effektiva — skall vi då vända på idealen och argumentationen och höja tullarna? Det är det frågan gäller.
Herr talman! Jag sade att vi vill ha kvar en viss del av den odlingen inom vårt land. Om man vill det, tycker jag det är riktigt att man också skapar något så när drägliga inkomstförhållanden för de i denna odling sysselsatta. Vill man däremot helst ta bort hela odlingen, bör man säga detta rent ut och se till att man får en möjlighet att sysselsätta personalen och företagarna på något annat område. Sedan måste jag till David Wirmark ställa frågan: Anser David Wirmark att det är inflationen som skall bestämma tullskyddet? Faktum är att man här närmast återför tullskyddet till det ursprungliga värdet, och från den synpunkten sett är det ju ingen höjning. Vid andra tillfällen har, inte minst folkpartiet, varit angeläget om att förändringar i penningvärdet inte skall få ändra värden och skalor som riksdagen fastställt.

Herr talman! Jag har kritiserat utskottet för att utskottet föreslår en höjning av tullarna på dessa varor. Enligt min bedömning hade det fuller väl räckt med regeringens förslag som innebar oförändrade tullar. I och med att man höjer tullarna går man i en riktning uppåt, och det motverkar u-ländernas 131 intressen. Den sammanvägning av u-landsintressen och svenska intressen som vi numera brukar skryta med att vi gör i svensk politik, och som bildar grunden för vår u-landspolitik, kan jag inte finna i skatteutskottets förslag. I sin argumentation har utskottet enbart tagit hänsyn till de inhemska intressena och inte sett till att tullhöjningen kommer att drabba u-länderna — och i synnerhet ett visst u-land — mycket hårt.
Herr talman! Regeringens förslag innebar, om man ser till realvärdet, ett väsentligt sänkt tullskydd jämfört med vad det var vid den tidpunkt då det senast fastställdes, det kommer vi inte ifrån. Frågan är om man skall låta inflationen urholka skyddet för en svensk odling. Jag är övertygad om att snittblomsodlingen kommer att få mycket stor konkurrens utifrån också i fortsättningen. Men med det av utskottet föreslagna tullskyddet kommer vi att kunna bevara en del av snittblomsodlingen.

Herr talman! Jag tycker som David Wirmark att det är angeläget att noggrant vårda den u-landsprofil som vi i vårt land är eniga om att ha. Men då måste vi också vara beredda att betala något för den profilen. Vi kan väl ändå inte, David Wirmark, räkna med att trädgårdsnäringens folk ensamma skall stå för kostnaderna? Då är det inte vi som kan skryta med den profilen.

Om man menar allvar med att kämpa för vår u-landsprofil borde man i propositionen ha föreslagit andra lösningar, för det kan inte vara rimligt att trädgårdsnäringens utövare ensamma skall svara för kostnaderna. Vi har anledning att med stor glädje konstatera att vi nu står inför ett riksdagsbeslut som i någon mån ger rättvisa, trygghet i arbetet och framtidstro åt trädgårdsnäringen. Vi får bara beklaga att propositionen inte helt har kunnat leva upp till utredningens förslag. Dess bättre har vi inom jordbruksutskottet kunnat ena oss på en rad viktiga punkter när det gäller att följa upp önskemålen från trädgårdsnäringsutredningen. Jag skall i korthet redovisa dem. För det första är det fråga om målformuleringarna. I en del motioner har det påtalats att dessa i propositionen kanske inte var så distinkta och tydligt uttryckta som man kunde önska. Till följd därav säger jordbruksutskottet att man utgår från att näringen skall erbjuda en trygg sysselsättning och en god arbetsmiljö. Visserligen tillstyrker vi inte direkt motionerna, men vi hoppas att den skrivning som vi har gjort skall ha sin betydelse för dem som har att följa upp riksdagsbeslutet. För det andra har utskottet i linje med uppföljningen av nämnda målformulering tillmötesgått kraven på prisövervakning och ökad forskning genom ett tillkännagivande. För det tredje har utskottet en skrivning och gör ett tillkännagivande angående fortsatt utredningsarbete i trädgårdsnäringsutredningen, som bör inriktas på att skapa ett system med kollektiva marknadsfrämjande åtgärder. Vi anser detta vara en mycket väsentlig bit som fattas i totalbilden. För det fjärde har ett utredningskrav tillgodosetts när utskottet uttalat sig för en fortsatt utredning beträffande särskild rådgivningsverksamhet. Vi har för det femte, enligt en rad motionskrav och trädgårdsnäringsutredningens förslag, enat oss om en höjning av den statliga kreditgarantiramen från 29 till 35 miljoner. För det sjätte har vi föreslagit inrättande av en särskild sektion vid statens maskinprovningar för prövning av trädgårdsmaskiner. Det är i enlighet med kravet i motion nr 2474 av Kerstin Göthberg m.fl. Vi anser detta vara angeläget och menar att förslaget skyndsamt bör prövas, så att regeringen kan behandla hithörande spörsmål i samband med höstens budgetarbete. Utskottet gör där ett tillkännagivande. Jag vill beklaga att utskottet inte har kunnat ställa upp på kravet på 5 miljoner i statsbidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, som återfinns i centermotionen 2473. Kravet är så starkt motiverat i utredningen att jag närmast vill tolka det som ett tryckfel när det i propositionen står 2 miljoner i stället för 5. Kravet på 5 miljoner är mycket blygsamt, och det fanns mycket starka motiv för ett bifall. Vi har påtalat detta i en reservation som har fogats till utskottsbetänkandet. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till den reservationen och därutöver till utskottets hemställan.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till samtliga moment i jordbruksutskottets hemställan i det betänkande vi nu har till behandling. Betänkandet grundar sig på propositionen 1978/79:136 om trädgårdsnäringen, som jordbruksminister Eric Enlund och handelsminister Hadar Cars gemensamt framlagt. I propositionen läggs fram förslag till riktlinjer för trädgårdsnäringspolitiken. Dessa grundar sig på de förslag som avgivits av 1974 års trädgårdsnäringsutredning. I propositionen behandlas förutom riktlinjer för politiken det statliga finansiella stödet till trädgårdsnäringens rationalisering, stödet till energibesparande åtgärder inom näringen samt den statliga rådgivningen på området. I den del som framlagts av handelsminister Cars behandlas tullskyddet för trädgårdsprodukter. Förutom 1974 års trädgårdsnäringsutredning har jordbruksdepartementet som underlag haft dels betänkandet Svensk trädgårdsnäring: Produktion, rationalisering och internationella förhållanden, dels betänkandet Svensk trädgårdsnäring: Rådgivning. Vidare har 1974 års trädgårdsnäringsutredning anmält att den avser att i senare betänkande ta upp vissa ytterligare frågor, såsom distributionsoch marknadsfrågor, samt frågor om försök, forskning och utbildning. Det senast anförda ger besked om att statsmakterna har ett stort intresse av att de goda förutsättningar som trädgårdsnäringen har i vårt land verkligen skall tas till vara. Glädjande nog har jordbruksutskottet i stort sett varit enigt i sina slutsatser vid behandlingen av här berörd proposition. Till betänkandet har det fogats en reservation av centerpartiets ledamöter i utskottet. I densamma yrkas på höjning av statsbidraget till trädgårdsnäringens rationalisering från regeringens förslag 2 milj.kr. till 5 milj.kr. Jag yrkar avslag på denna reservation. Det är ändå fråga om anslagshöjningar i detta betänkande såväl som i andra betänkanden med anknytning till trädgårdsnäringen. Jag vill hänvisa bl.a. till anslaget till energisparåtgärder, som i budgetpropositionen höjts med 1 milj.kr. till 4 milj.kr. för budgetåret 1979/80. Det ansträngda budgetläget måste givetvis spela in även vid behandlingen av medelstilldelningen i detta ärende. Vidare är det svårbedömt hur stor efterfrågan på medel blir både vad gäller bidrag till energisparåtgärder och vad gäller bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering. Skulle det visa sig att efterfrågan på medel blir mycket stor har regeringen möjlighet att återkomma till riksdagen i frågan med äskanden på tilläggsbudget. Om detta har utskottet erinrat i sin skrivning i betänkandet. Vidare har ju utskottet i enighet föreslagit riksdagen besluta höja ramen för kreditgaranti för lån till trädgårdsnäringens rationalisering till högst 35 milj.kr. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till vad jordbruksutskottet hemställt på samtliga punkter i sitt betänkande 1978/79:29.

Herr talman! Vi har i utskottet i stort sett varit överens om föreliggande förslag, men det är några små saker som utskottets moderater hade velat ha litet annorlunda och som därför har föranlett ett par reservationer. Den första reservationen gäller amibitionsnivån. Vi har naturligtvis ingenting emot att marken brukas så att produktionsförmågan på ett rationellt sätt inordnas i den allmänna jordbruksdriften, men vi menar att detta är målet för vårt jordbruk över huvud taget och alltså hör hemma i jordbrukspolitikens portalparagraf. Vad vi nu diskuterar är inte den saken, det är inte målet, utan det är de juridiska medlen för att se till att målsättningen inte förfuskas. För oss är därvidlag hävden det väsentliga. Jorden skall hållas i sådan hävd att produktionsförmågan inte försämras, t.ex. genom att sly växer ut på åkrarna eller dräneringar och åkervägar förfaller. I den mån man därutöver vill tillgodogöra sig markens produktionsförmåga innebär detta en höjd ambitionsnivå — i och för sig en sak som vi gärna är med på. Men det är jordbrukspolitikens sak och inte någonting för en uppsiktslag. Eftersom vi ansett att det här är en ganska väsentlig fråga har vi inte kunnat ansluta oss till propositionens och utskottsmajoritetens förslag till formulering av 3 §. Jag yrkar därför bifall till' reservationen 1. Nästa reservation gäller villkoren för lantbruksnämndernas infordrande av vissa uppgifter från jordägarna, där vi yrkar på likformighet med lagstiftning i andra likartade fall. Vi menar alltså att vanhävden skall vara uppenbar eller åtminstone skall skäliga misstankar därom föreligga för att lantbruksnämnderna skall få hoppa in. Utskottsmajoriteten har anfört att man inte har anledning att anta annat än att nämnderna bara kommer att infordra uppgifter där de verkligen behövs. Jag har med mina erfarenheter från lantbruksnämnden inte heller någon anledning att tycka annorlunda i detta avseende. Men det finns som bekant byråkrater med tankegångar helt annorlunda än våra. Ingenting säger att lantbruksnämnderna alltid kommer att vara förskonade från den sortens folk. För kloka nämnder betyder alltså den formulering vi vill ha inte den minsta belastning i arbetet. När utskottsmajoriteten ändå motsätter sig vårt yrkande blir vi reservanter en aning tveksamma. Vi har uppriktigt sagt svårt att förstå varför man inte med några enkla ord vill ta bort möjligheterna för eventuella byråkratiska krumsprång på samma sätt som man inom andra områden funnit det lämpligt. Jag yrkar därför bifall till reservationen 2. I anslutning till lagförslagets 9 § anför utskottet att det framstår som motiverat att anbefalla viss återhållsamhet med lagens tillämpning. Jag måste verkligen för egen del säga att jag finner det milt uttryckt kuriöst att samtidigt som man stiftar en lag uttala att lagen skall tas med en nypa salt. Som jag ser det skall en lag alltid tillämpas. Eventue!la undantag skall byggas in i lagen på så sätt att det ges en ram inom vilken vederbörande som har att tillämpa den kan använda sitt sunda omdöme. Men jag kan inte vara med om att direkt anbefalla återhållsamhet vid tillämpningen. Det framgår för all del av propositionen att det är orimligt betungande åligganden för lantbruksnämnderna som man genom återhållsamhet med lagens tillämpning vill undvika. Men varför inte som vi föreslagit då ta in billighetskravet i lagtexten på en gång? Beroende på vår annorlunda syn på ambitionsnivån kan vi inte vara med om utskottets formulering av paragrafen. Vi upprepar därför att lagen skall gälla uppsikt över markens produktionsförmåga, över att marken hålls i hävd. Och åtgärder som vidtas med stöd av lagen skall bara avse den tid som behövs för att återställa hävden. Eftersom vi anser att vår formulering av 9 § är bättre än utskottsmajoritetens yrkar jag därför till sist bifall till reservationen 3.

Herr talman! I samband med det nya lagförslaget om skötsel av jordbruksmark behandlas också en vpk-motion, som vill främja att staten aktivt stimulerar till ökat sambruk och kooperativa driftsformer i lantbruket. Efterkrigstidens jordbrukspolitik har inte lämnat särskilt mycket utrymme för försök med andra ägandeoch brukarformer än de individualistiska. Sammanslagning till stora privata enheter och hinder för många intresserade att ta över småbruk har varit dominerande drag. Det är lätt att finna exempel på hur denna medvetet gynnade egendomskoncentration gett bolag och storjordbrukare fördelar, samtidigt som den faktiskt befordrat lokala samhällens och bygders avfolkning. I 1800-talets Sverige var jordknappheten och de stora jordägarnas inflytande just de hinder som drev fram en stor del av emigrationen. I Sverige efter 1945 var det samma typ av egendomskoncentration — om också i en annan samhällelig ram och nu officiellt uppmuntrad av den statliga jordbrukspolitiken — som ytterligare drev på den inrikes omflyttningen och glesbygdernas avfolkning. Logiskt sett är det en aning märkligt, hur främmande atmosfären på officiellt håll varit mot sambruk och driftskooperation på jordbruksområdet. At: det skapats stora och centraliserade organisationer för distribution och beredning har betraktats som helt naturligt. Men i själva lantbruksdriften har allt slags kooperativt ägande och drivande blivit bannlyst. Detta är faktiskt något som står i strid med gammal bondetradition. Sambrukande var inte bara en vanligen förekommande institution från tiden före skiftena, den har också levat kvar senare i form av kollektiva arbetsuppgifter vid utövande av allmänningsrättigheter och finns i små rester i form av speciella samfällighetsuppgifter. Modern jordbrukspolitik har enligt vår mening alltför länge motarbetat sambrukstendenser. Man har byggt upp en romantiserad syn på familjejordbruket. Man har medvetet bortsett från problemet att en ekonomisk minimistorlek på ett familjejordbruk hela tiden växer och att därför även familjejordbrukstanken faktiskt kräver utslagning av folk från glesbygdens basnäring. Man har också enligt vår mening medvetet bortsett från det problemet att när minimistorleken på ett familjejordbruk växer, blir tröskeln i form av kapitalengagemang också allt högre. Det avskräcker och hindrar många intresserade från att etablera sig, det sörjer för ett urval som är grundat på rikedom och det har i många fall gett upphov till ett besvärande skuldsättningsfenomen. Nu åberopar utskottet att familjejordbrukstanken är den som enligt beslut av riksdagens majoritet skall dominera i svenskt jordbruk. Det må så vara. Men det handlar här inte om att ersätta en dominerande företagsform med en helt annan, utan det rör sig om ett större och övergripande mål: att dämpa avfolkningen i glesbygderna, som nu går mot en farlig bottenpunkt, att garantera ett underlag och ett någorlunda hyggligt socialt liv i drabbade bygder. Och med en sådan målsättning måste man väl ändå kunna stimulera till att i varje fall marginella delar av jordbruket går över till sambruksformer. Man kan inte vara så fixerad vid det individualistiska och enligt min mening romantiserade familjejordbrukstänkandet, att man hellre ser att jordbruk läggs ner, mark förblir obrukad och befolkningsunderlaget minskar än att man låter några få procent av den svenska jordbruksmarken komma under kooperativa driftsformer. Vi ser klart den dogmatiska och egoistiska syn som fått styra den officiella politiken när det gäller lantbrukets driftsformer. Den har inte haft sitt ursprung hos de små familjejordbrukarna själva. Den har varit i bolagens, godsens och maskinproducenternas intresse. På jordbrukets område är det tydligt, att det under efterkrigstiden gjorts stora felinvesteringar både i byggnader och maskiner. Det har varit ett nationalekonomiskt slöseri. Det har också lett till att mark ibland lagts för fäfot, därför att den vid individuell drift inte bedömts som lönsam. För den politiken måste både de borgerliga och socialdemokraterna göras ansvariga. Det har varit en politisk miss av arbetarrörelsen i landet, att den låtit sig identifiera alltför mycket med en form för utpräglat kapitalistisk jordbruksrationalisering. Säkert har det kostat oss många röster från människor på landsbygden som naturligt bort känna samhörighet med arbetarpartierna. Vi tror också att det har varit en miss av centern, att partiet varit så beroende av sin borgerliga ideologi att det hellre gynnat ägandekoncentrationen än velat driva tanken på kooperativa sambruk. Här har vi nu en chans att i utsatta bygder slå ett slag för åtminstone de vettigaste och mest praktiska delarna av centerns lokalsamhällestankar. Men intresset saknas tyvärr. Nu talar utskottet i betänkandet om att man tidigare har tillstyrkt förbättringar av rationaliseringsstödet till samverkansföretag. Vad innebär då detta konkret? Vilka verkliga förbättringar har åstadkommits? Vi har i vår motion påpekat att när det i årets budgetproposition talas om informationsverksamhet och anslag till sådan via lantbruksnämnderna, så sägs där inte ett ord om sambruk. Den enda slutsats man kan dra är att utskottets tidigare yttrande var en undanmanöver och att man alls inte avser att uppmuntra driftssamverkan. Samtidigt vet vi att det i vissa områden finns för liten produktion av t.ex. mjölk och vissa andra dagligvaror, samtidigt som arealer ligger outnyttjade och folk i regionen går arbetslösa. Så är ju förhållandet i många glesbygder i skogslänen. Det är inte lönsamt att producera där, säger man. För vem är det inte lönsamt? Kan det vara lönsamt och rationellt att hålla i gång en hel distributionsapparat för livsmedel åt dessa bygder, när man skulle kunna producera lokalt och regionalt och kunna ge ett visst mått av arbete i dessa hårt drabbade områden? Om utskottet menar allvar med skrivningen om att den brukningsvärda jordbruksmarken bör utnyttjas för jordbruksproduktion, i synnerhet i de delar av landet där regionalpolitiska skäl talar för att man satsar på de s.k. areella näringarna, då borde utskottet också vara mer intresserat av att främja tanken på sambruk. De satsningar som behövs för att sätta i gång eller fortsätta med jordbruksdrift blir väsentligt lättare att göra, om de delas av två, tre eller flera och därtill får samhällets stöd. Nr 160 Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s motion 1470. Tisdagen den

Herr talman! Vi är från arbetarpartiet kommunisternas sida inte bortskäm — Skötsel av jordda med att riksdagens utskott instämmer i tankegångarna i våra motioner. — bruksmark Därför noterar vi att jordbruksutskottet delar vår uppfattning att den brukningsvärda jordbruksmarken bör utnyttjas för jordbruksproduktion. Vi noterar denna sjävklarhet framför allt därför att de senaste årens jordbrukspolitik — de senaste decenniernas, skulle man kanske kunna säga — har gått ut på motsatsen, nämligen att plantera gran och tall på tegar där man under generationer odlat spannmål och kreatursfoder. Instämmande i ord ger emellertid föga hopp om en ändrad inställning i sak. Utskottet håller nämligen benhårt fast vid att familjejordbruket skall vara den dominerande företagsformen. Man hade lika gärna kunnat skriva den enda företagsformen, eftersom man avvisar alla försök med andra företagsformer, exempelvis kooperativa sådana. Det är konservatismen upphöjd i kubik. Jordbruksutskottets ledamöter är naturligtvis väl insatta i den process som pågått och pågår inom jordbruksnäringen. Ett av inslagen i denna process är det starkt stigande priset på jordbruksmark. Detta förhållande sätter effektiva spärrar för en fortsättning av familjejordbruk som företagsform i en framtid. Arv av jordbruksfastighet eller obegränsad tillgång på eget kapital är enda förutsättningarna för unga familjer att välja jordbrukarbanan. Detta faktum borde ha fått åtminstone utskottets socialdemokratiska ledamöter att överväga en annan inriktning för det svenska jordbruket. Ett alternativ till den ägarkoncentration som sker inom jordbruket, där marken köps upp av kapitalstarka icke-jordbrukare — s.k. trottoarbönder — vore att understödja kooperativa brukningsformer. Det är nämligen en paradox i det här sammanhanget att den kooperativa tanken, som tidigt slog rot och växte inom jordbrukarleden när det gällde inköp av utsäde, gödsel och andra nödvändigheter och när det gällde förädling och distribution av produkterna, aldrig har kommit längre. När det gäller produktionen, själva arbetet, avvisas alla propåer om att kooperationen även på detta område skulle vara till fördel för majoriteten av den jordbrukande befolkningen och skall ges en rimlig chans till utveckling. ”Den självägande och självständige bonden” har gått till historien och återkommer aldrig. Hur mycket man än skärper bosättningsreglerna i jordförvärvslagen är det ekonomiska realiteter som avgör både ägaroch brukningsstrukturen i jordbruksnäringen. I stor utsträckning äger ju bankkapitalet jordbruket, trots det formella ägandet. Därför, herr talman, måste jordbrukspolitiken läggas om så att både kraven på hög produktion och godtagbara inkomstoch arbetsförhållanden för den jordbrukande befolkningen uppfylls. Vi har i vår motion 1447 krävt några aktiva åtgärder i den riktningen. Utöver vad jag redan anfört om kooperativa brukningsformer anser vi att statliga åtgärder är nödvändiga för att utöka den produktiva jordbruksarealen 145 genom att nyodla och — framför allt om man skall nå det syfte som man i propositionen säger sig vara intresserad av — att återställa gammal jordbruksmark i produktivt skick. För det behövs en lagändring. Det framstår som en självklarhet att samhället måste ha både rätt och skyldighet att ingripa för att främja den näringsgren som kallas för modernäringen. I vårt yrkande nr 3 har vi satt tidsfristen för vanhävd — för det är ju vad det handlar om när produktiva resurser inte tillvaratas — till tio år. Jag yrkar bifall till motionen 1447.

Herr talman! Helt enligt de riktlinjer för den svenska jordbrukspolitiken som togs av riksdagen hösten 1977 och som nu har trätt i kraft och helt i linje med den jordförvärvslag som har antagits denna vår och träder i kraft den 1 juli har vi nu att ta ställning till ett förslag beträffande en skärpning av skötseln av jordbruksmark. Jag vill gärna å utskottets vägnar välkomna detta förslag. Propositionen lades fram efter en enhällig utredning, och dess förslag ligger också helt i linje med utredningens formuleringar och tankegångar. Det handlar naturligtvis här om ett försök till avvägning. Man vill behålla rättstryggheten och ändå bevaka samhällets intresse av att på ett riktigt sätt utnyttja våra naturresurser. Jag kan medge att det kanske alltjämt finns anledning att uppmärksamt följa utvecklingen och se om en ytterligare skärpning kan behövas. Jag tror dock att vi nu tar ett viktigt och värdefullt första steg i och med denna skärpning av jordhävdslagstiftningen, som träder i stället för den gamla vanhävdslagstiftningen. Moderaterna har på ett par punkter i några reservationer uttryckt sin oro för att man skulle träda den enskildes intresse och rättstrygghet för när. Man har i sina formuleringar velat stanna ganska nära den gamla lagstiftningen. Jag tror att utskottets majoritet har funnit ett väl avvägt ställningstagande. Om man skall vinna någonting med den nya lagstiftningen vore det äventyrligt att tillmötesgå de tankegångar som framförs i reservationerna. Från vpk:s och apk:s sida har man haft funderingar på att intensifiera samhällets engagemang för mera kooperativt ägande och kooperativa driftsformer. Det är naturligtvis förståeligt att man i alla sammanhang passar på att odla denna idé, även om den kanske inte precis hör ihop med skötseln av jordbruksmarken. Jag har litet svårt att se att Jörn Svensson har något objektivt stöd för tre påståenden han gör här. Han säger att allt slags kooperativt ägande har blivit bannlyst. Hur kan han påstå detta? Han säger att man har motarbetat alla samarbetsoch sambrukstendenser och att man hellre ser att marken läggs ner. Detta är mycket lösryckta och illa underbyggda påståenden. Jag tycker själv — och jag tror inte att utskottet har någon annan uppfattning på den punkten, i så fall får man anmäla det — att det inte alls är något fel att se till att man utnyttjar den kooperativa tanken i de sammanhang där det är möjligt. Men det märkliga är att jordbrukarna själva inte tycks vara särskilt entusiastiska för detta. Det har genom tiderna gjorts en rad försök i vårt land, och efter en tid har det över lag visat sig att detta inte fungerar. Det finns ett och annat helt strålande exempel, och utskottet har för flera år sedan besökt ett sådant jordbruk och följt upp försöket, som kunde anses som mycket lyckat. Jag tänker på Gudhem i Västergötland. Det var en brödraskara som verkligen kunde samarbeta. Samarbetet byggde dock på den äldre broderns auktoritet och de övriga brödernas sätt att acceptera hans ledarskap, och detta företag lyckades. Sedan visar det sig att så fort nästa generation kommer är detta inte längre möjligt. Det är svårt att från samhällets sida kommendera folk till samarbete och sambruksformer som de inte själva önskar. Det finns faktiskt, Jörn Svensson — och det fanns redan innan de nya riktlinjerna togs fram — vissa favörer i lånoch bidragsgivningen som sköts av lantbruksnämnden i de fall där man vill starta sambruksföretag. Men ändå, av någon underlig anledning, så utnyttjas inte detta mera. Jag vill inte tillbakavisa fördelarna — samarbete och samförstånd måste alltid vara något gott i sig. Men om detta har alla dessa fördelar och undanröjer allt elände, vilket Jörn Svensson med sedvanliga överord påstår, är det ganska märkligt att den bruksformen inte kan hävda sig utan att hållas under armarna på särskilt sätt av samhället mer än vad familjejordbruket gör. Detta är en svår och mycket komplicerad fråga. Jag tycker inte att den precis hör hemma under de fall där vi går in och ställer hårdare krav på brukningen i det befintliga ägandet. Jag är öppen för och intresserad av resonemang och konkreta förslag till hur detta skulle kunna uppmuntras i framtiden. Men jag ser inte att vi kan tvinga fram en bruksform som på ett alldeles speciellt sätt skulle hållas under armarna av samhället för att fungera, när det samtidigt visar sig att det är så blygsamt intresse för denna bruksform. Det finns inga som helst hinder, utan tvärtom finns det redan en del favörer för att starta sådana företag. Jag ser med intresse fram mot hur de som driver denna tanke på ett aktivt sätt skulle kunna inspirera genom attt.ex. visa på i realiteten lyckade företag. Det skulle jag respektera, men knappast de här löst påklistrade beskyllningarna att det skulle vara någon bannlysning eller finnas några hinder. Det är inte på det sättet, Jörn Svensson, och därför ramlar hela den argumenteringen. Också Alf Lövenborg påstår att utskottet avvisar alla försök att understödja kooperativa företagsformer. Men det är inte riktigt. Man avvisar inga propåer i det avseendet. Jag anser att det här lagförslaget innebär ett allvarligt och väl underbyggt försök att se till att all jord i vårt land brukas på ett sådant sätt att det står i samklang med brukningsprinciperna för den aktuella bygden. För att uppnå detta räcker det inte med att som man gör i den moderata reservationen kräva att man skall ta till vara jordens produktionsförmåga på ett någorlunda tillfredsställande sätt, utan här handlar det om att jorden skall hållas i en sådan hävd att det står i direkt samklang med vad som är praxis i bygden. Herr talman!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

Herr talman! Jag tyckte mig i Einar Larssons anförande kunna spåra något av en antydan till anmärkning över att frågan om sambruken kom upp i detta sammanhang. I den mån så var fallet och en sådan antydan fanns, vill jag påminna om att det är utskottet som har tagit upp samrådsmotionen i samband med det här ärendet, och det är detta som är orsaken till att vi måste debattera den nu. I och för sig har motionskravet endast ett indirekt samband med lagstiftningsärendet i övrigt och skall naturligtvis ses i ett vidare perspektiv. Einar Larsson är inte nöjd med min bevisföring. Men vad är det då för en bevisföring han själv tillämpar? Jo, den består av verkligt lösliga påståenden om att jordbrukare inte är intresserade av samverkansformer av det här slaget. Till stöd för detta och som den verkligt kvalificerade bevisföringen drar han någon sorts historia, vars moral är den att om jordbrukarna inte har en patron över sig, så kan de inte klara någonting i samverkan. Det är bra märkligt att Einar Larsson så kapitalt underskattar dettå folk, som har åstadkommit en konsumentkooperativ rörelse med miljoner medlemmar och en jordbrukskooperativ rörelse som är verksam på en rad olika områden, att han tror att de inte skulle vara i stånd att åstadkomma en driftskooperativ rörelse på lantbruksområdet. Att de inte gjort det måste rimligtvis bero på andra förhållanden, och vi skall granska en smula vilka dessa kan vara. Einar Larsson sveper omkring sig med beskyllningar att vi kommer med lösliga påståenden om att man inte har uppmuntrat de här samverkansdriftsformerna. Men man har ju inte gjort det. Man har över huvud taget inte talat om dem. Man har inte informerat om att det går att få stöd även till sådana. Jag ställde i mitt inledningsanförande en direkt fråga om varför man inte gjort det. Jag kanske kan få svar på den frågan. Där ligger nämligen en del av problemet. Sedan anklagar Einar Larsson mig för att komma med lättvindiga påståenden om att man hellre ser att jordbruksmark nedläggs än att man uppmuntrar sambruksformer. Men Einar Larsson, som en av de drivande i riksdagspolitiken på jordbrukspolitikens område, känner väl till att inte mindre än 50 000 brukningsenheter har lagts ner under de senaste tio åren här i Sverige? Skall vi inte dra några som helst slutsatser av den utvecklingen? Menar Einar Larsson att det är fullständigt berättigat att alla de här enheterna lagts ner, att det är försvarbart, att det är som det skall vara, att man inte borde ha gjort mera för att hålla dem vid makt? Einar Larsson borde vara väl medveten om att han försöker slingra sig när han säger: Det finns ingenting som hindrar folk från att upprätta sådana här samverkansformer. Vi ser gärna att sådana kommer till stånd. Det är fullständigt frivilligt att skapa dem, men vi vill inte tvinga folk. Så kan man väl ändå inte säga, om man inte är ute för att dölja det verkliga utgångsläget. Einar Larsson vet mycket väl att markspekulationen har drivit upp priserna och försvårat för unga lantbruksintresserade människor att etablera sig. Han vet också vilken räntepolitik som förs i landet och vilka svårigheter det kan vara att etablera sådana här samverkansenheter, t.ex. genom markköp. Sist men inte minst måste Einar Larsson veta att det är inte är fråga om att ge favörer och att det faktiska utgångsläget i dag inte är sådant att man ger favörer åt kooperativa samverkansformer. Det är ju ändå allmänt bekant att den ekonomiska föreningen som form för driftsföretag på detta område från både juridiska och andra synpunkter har betydligt större svårigheter att bekämpa. Till fölid av de speciella juridiska regler som gäller kan de ekonomiska föreningarna betydligt sämre utnyttja förmåner än den traditionella typen av privat företagsamhet. Detta är också en faktor som man måste ta med i beräkningen. Det är därför man måste bryta igenom det motstånd som finns i många storjordbrukarkretsar mot just denna företagsform. Vad Einar Larsson med sina allmänna formuleringar här döljer är att det inom den lantbrukande klassen i samhället och även inom centerpartiet finns en motsättning, en spänning mellan de större och de mindre. De har faktiskt olika intressen, och de större har naturligtvis ett intresse av att motverka att de mindre sluter sig samman. Tyvärr har mycket av den ganska skoningslösa jordbruksrationaliseringen och utslagningen av småbruk faktiskt ägt rum med det tysta medgivandet hos en hel del av de större lantpatronerna och jordbrukarna. Där finns en intressemotsättning mellan smått och stort, varvid de kooperativa formerna skulle vara ett redskap för de små jordbrukarnas möjligheter att hävda sig i det klassamhälle, som också finns i lantbruket och på landsbygden.

Herr talman! Einar Larsson säger att jordbrukarna inte visat sig vara särskilt intresserade av samverkan. Jag tror att sanningen är den att man inte haft någon bestämd målinriktning och därför inte vidtagit radikala åtgärder för att befrämja statliga och kooperativa driftsformer också på jordbrukets område. Nu antyder Einar Larsson att dessa ting egentligen inte hör hemma i detta sammanhang. Jag anser nog att sambandet är mycket klart. Som det tidigare sagts behandlas våra motioner i samband med föreliggande betänkande. Jag skall ändå övergå till att titta litet på de förslag som här står inför avgörande. Utskottets talesman har en mycket stark tro på att de lagändringar som föreslås innebär att det kommer att ske stora förbättringar när det gäller skötseln och användningen av jordbruksmark. Av två skäl hyser jag nog inte samma förtröstan; dels finns det för många kryphål, dels skapar man inte de materiella betingelserna.

Gör man en inventering skall man komma fram till att många tusen jordbruk ligger för fäfot. Man har inte ens planterat skog på dem. De finns överallt i hela Norrland och de finns också i andra delar av riket. De har lagts ned därför att det förts en sådan jordbrukspolitik att brukarna inte haft möjlighet att leva på sin jord. Det är fråga om folk som nu jobbar i gruvor, inom massaindustrin, inom metallin ' dustrin eller på annat håll men som ändå har sin fäderneärvda gård kvar. Skall de nu bötfällas eller straffas på annat sätt? Inte kommer det att lösa några problem. Det skulle heller inte innebära att god jordbruksmark som nu håller på att förvandlas till djungel skulle kunna återställas för sitt rätta ändamål. Jag kan, herr Larsson, inte finna att man med denna lag på något sätt kommer till rätta med den fruktansvärda kapitalförstöring som sker på grund av att jordbruksmark inte används för sitt rätta ändamål. Hur har man egentligen tänkt sig att det här skall gå till i praktiken?

Herr talman! Vi upplever nu ett fenomen som man då och då stöter på. När goda krafter försöker rätta till någonting som är felaktigt, får de en väldig kritik. Det sägs att det som föreslagits inte kommer att fungera och att det borde ha gjorts på annat sätt. Den som ingenting gör, gör ingenting fel. Vi skall nu pröva hur den föreslagna ordningen fungerar. Jag sätter mycket större tilltro till detta förslag än vad Alf Lövenborg gör. Lantbruksnämnden får nu rätt att gå direkt in och ta itu med den mark som inte är hävdad som den bör vara enligt bygdens principer. Lantbruksnämnden kan då ge ägaren ett föreläggande: Var så vänlig och sätt marken i hävd eller arrendera bort den! I värsta fall kan lantbruksnämnden säga: Se till att marken avyttras till någon som är beredd att ta hand om den! Detta är meningen med den här lagstiftningen. Om det visar sig att den inte fungerar, får vi fortsätta och försöka förbättra den. Jag tycker att detta är ett rejält försök att klara upp det här problemet. Det är i varje fall ännu för tidigt att döma ut det på det sätt som AIf Lövenborg gör. Jörn Svensson gjorde en i långa stycken mycket riktig beskrivning över de svårigheter som de små jordbrukarna möter. Jag håller med honom när han beskriver de problem som jordbrukarna har att klara de höga markpriserna och åstadkomma förräntning av dessa osv. Men om det är svårt för en liten jordbrukare, måste det väl ändå vara lättare om några stycken sluter sig samman. Det finns, Jörn Svensson, inga som helst hinder för att de skall göra det. Jörn Svensson har inte på något som helst godtagbart sätt bevisat sina löst utkastade påståenden att sambruksformen är bannlyst och att den motarbetas på allt sätt. Om lantbruksnämnden inte informerar om att den möjligheten finns, så har den brustit i omsorg. Lantbruksnämnden har enligt sina instruktioner hela den arsenal av medel som krävs när jordbrukare bestämmer sig för att slå sig samman i ett företag. Jag har verkligen inte gjort några försök att slingra mig undan. Jag vidhåller att om man för att få ett sambruksföretag att fungera kräver absolut speciella stödformer, så skall man säga det rakt ut. Men det är i så fall inget särskilt gott betyg för den brukningsformen. Sedan gör Jörn Svensson en jämförelse med jordbrukets föreningsrörelse. Jörn Svensson tycks vara lyckligt okunnig om förhållandena på detta område, och jag vill därför säga att det är en helt annan sak att organisera förädling, distribution och handel än att anpassa sig efter naturens, klimatets och markförhållandenas nyckfullhet. Det förhåller sig nämligen så, Jörn Svensson, med jord och djur att de inte alltid uppför sig som man kan läsa i någon lärobok eller på annat sätt studera sig till. Skötseln av ett jordbruk kräver ofta mycket svåra ställningstaganden, som brukaren får ta ansvaret för. Jag vill inte försvara det — jag bara konstaterar att det är på det sättet att om ett par tre jordbrukare är församlade, så har de litet olika uppfattningar om vad det gäller att fatta för beslut just i den speciella situation av klimatiska och andra till naturen bundna förutsättningar som föreligger. Och det är nog en väldigt viktig förklaring till att de här kolchoserna inte tycks fungera i Sverige.

Herr talman! När det först gäller detta med nyckfullheten i olika produktionsgrenar, så borde väl det organisatoriska problemet i en produktionsgren med den typen av nyckfullhet ändå vara lättare att lösa eller i varje fall minst lika lätt att lösa, om man är flera som delar på ansvaret. Vi vet att det som gör jordbruk mindre attraktivt för människor är oregelbundenheten, de utsträckta arbetstiderna, topparna av arbetsbelastning osv. som man inte kan utjämna på annat sätt. Men vi skall inte leka med ord, för det bästa beviset på att Einar Larsson själv representerar denna motvilja mot sambruksformen är hans vulgära sätt att argumentera. Han kallar det inte för sambruk, han kallar det t.o.m. för kolchoser. I hånfull ton använder han begreppet kolchoser om en svensk företeelse — en rysk term som för Einar Larsson naturligtvis ger mycket speciella associationer och med vilken han avser att skapa en särskild atmosfär kring diskussionen om driftkooperation i jordbruket. Vad höves oss mer till bevis om Einar Larssons fördomar och förhandsinställning! Och det är just de fördomarna och den förhandsinställningen som vi skall bekämpa. Sedan är hela Einar Larssons försök till bevisning just en sådan här lek med ord, för han tar ju inte med i beräkningen det verkliga utgångsläget. Han står här och frågar mig: Skall vi då ha särskilda privilegier för sambruk? Det är inte alls detta det är fråga om. Det är fråga om att bringa upp sambruksformen till paritet med andra, mer privatiserade driftformer, eftersom sambruksformen ju är missgynnad, juridiskt och ekonomiskt. För så lagkunnig är väl Einar Larsson, lika väl som jag, att han vet att en ekonomisk förening har helt andra krav på sig när det gäller redovisning, när det gäller principerna för hur man vid värderingen skall uppta olika tillgångar och följaktligen också vilket utrymme som finns att tillskansa sig skattemässiga fördelar inom ramen för gällande lag. Det vet Einar Larsson, och han ger själv uttryck för det tysta motstånd, de tysta fördomar som finns mot denna driftform. Det har han ju bevisat här i dag — det står i riksdagens protokoll för all framtid, hans släng, hans åsnespark om ”kolchoserna”. Sedan vill jag att Einar Larsson svarar på litet frågor från min sida, för jag har ställt flera sådana. Jag ställde i mitt inledningsanförande frågan varför det inte talas ett ord om sambruk i budgetpropositionen i samband med anslagen till lantbruksnämnderna. Jag har också ställt en fråga som utgått från konstaterandet — som Einar Larsson knappast lär jäva — att antalet brukningsenheter och därmed antalet försörjda hushåll, som finns i det svenska jordbruket, under den senaste tioårsperioden minskat med 30 26 — med 50 000. Då har jag ställt frågan: Är det enligt Einar Larsson en utveckling som var fullständigt oundviklig, någonting som inte i något sammanhang hade kunnat förhindras? Och det är mot den bakgrunden vi också ställt frågan: Är det möjligen så att ett ensidigt fasthängande vid kravet på att man skall ha bara familjejordbruk faktiskt skapat spärrar och skapat ekonomiska belastningar i form av de överinvesteringar som ofta blir fallet på sådana här små enheter? Kan det inte vara så — om man försöker se det sansat och objektivt — att det är en rätt sannolik faktor bakom denna väldiga utslagning? Och skulle inte denna utslagning åtminstone ha kunnat något mildras, om man mer positivt hade uppmuntrat samverkansformerna i stället för att — som tydligtvis är regeln i en del tongivande kretsar på jordbruksområdet — håna dem och kalla dem för kolchoser.

Herr talman! Jag skall anknyta till den frågeställning som Einar Larsson tog upp i sin replik till mig med anledning av att jag ifrågasatte hur den här lagändringen skulle kunna åstadkomma att man återför jordbruksmark till dess rätta ändamål. Jag kan inte finna att utskottets talesman i sitt inlägg klarat ut hur all åkermark som är lämpad för jordbruksproduktion men som nu ligger för fäfot skall kunna återställas till produktiv åkermark. Och det är ju inte underligt — för med nuvarande principer för vår jordbrukspolitik går det inte. Som exempel på detta vill jag ta mitt eget län, men det kunde lika gärna vara något annat län i Norrland eller Mellansverige. År 1956 utgjorde den brukade åkerarealen i Norrbotten ca 80 000 hektar. Nu är den ungefär hälften så stor. Tusentals nedlagda jordbruk håller alltså på att förvandlas till djungel. I många fall är det faktiskt sådana jordbruk som finns inom länets bästa jordbruksområden, såsom Tornedalen och liknande. Att det är omöjligt för enskilda människor att restaurera dessa jordbruk måste också Einar Larsson förstå. Det kan bara ske genom stora statliga insatser och genom samverkan och kooperation. Vår landshövding, som ju kläcker många goda idéer — och en och annan dålig — förde för en tid sedan fram tanken på att man skulle odla upp stora myroch mossmarker och etablera statliga jordbruk där. Mig förefaller det betydligt vettigare att man vidtar åtgärder för att återställa den jordbruksmark som tidigare använts för sitt rätta ändamål. Jordbruket är en basnäring, som skulle kunna ge många människor nya arbetstillfällen i områden som nu plågas av kris och arbetslöshet. Men för det krävs ett nytänkande på jordbrukspolitikens område. Lagändringar som i och för sig har en bra inriktning kommer ju, om det inte sker någonting annat jämsides med dem, att avsätta ytterst små resultat därför att de inte följs upp med andra åtgärder. Så är ju sanningen.

Herr talman! Det kan kanske ligga något i det som Alf Lövenborg säger här, att allt inte går att reparera. Jag skulle nu i ett önsketänkande gärna drömma om att de här åtgärderna hade vidtagits långt tidigare. Nu har vi på grund av andra omständigheter emellertid inte varit i en sådan politisk situation att vi har kunnat få fram detta förslag förrän nu, och det kan jag hålla med om är att beklaga. Därför får vi väl försöka göra det bästa möjliga av situationen. Låt mig säga till Alf Lövenborg att en del av de områden som han talar om väl får göras om till produktiv skogsmark, om detta är det lämpligaste förfarandet och om det inte går att göra om dem till produktiv åkerjord. Jag vill än en gång betona att allt inte är så bra att det inte kan göras ännu bättre. Men jag blev litet stött i kanten av attityden därför att när man nu äntligen tar itu med någonting och tror sig kunna uträtta någonting vettigt, får man bara höra en massa kritik för att detta inte har hänt förr och för att det inte är bättre. Sedan vill jag säga till Jörn Svensson att han ingenting har lärt och ingenting har förstått. Därför kommer jag inte heller att hålla fler anföranden i denna debatt i anledning av hans beskyllningar. När jag talar om svårigheten att fatta beslut i frågor som inte kan liknas vid de frågor som uppstår när man organiserar arbetet i en cykelverkstad eller i distribution, handel eller förädlingsindustri, då börjar Jörn Svensson tala om att det skulle vara mycket lättare om flera delade ansvaret för besluten. Men det är ju detta som är det svåra. Det är inte alls säkert att flera kan enas om sådana beslut. De är väldigt svåra att ta. Eftersom jag tror att det är bortkastad tid att försöka få Jörn Svensson att förstå detta, skall jag nöja mig med att låta dessa funderingar stå kvar för alla dem som förstår vad det handlar om. Jörn Svensson talade om mina fördomar. Jag har inte alls några fördomar mot sambrukstanken. Men jag har studerat förhållandena i fyra fem länder där den här idén i större utsträckning är genomförd i praktiken. Jag har inte fått sådana erfarenheter att jag kan säga att detta är ett system som passar för Sverige. Jag skall vara försiktig så att inte Jörn Svensson blir så hemskt förolämpad över att jag använder adekvata termer för vad det handlar om. Det skall jag alltså undvika i fortsättningen, för jag har verkligen ingen avsikt att förolämpa någon. Jag har som sagt studerat sambruk i de länder där man mera konsekvent har försökt driva sådana. De bygger i princip alltid på den patron som Jörn Svensson anser vara så förhatlig — en ganska hård centralstyrning. Och då kan det gå. Men tro inte att delägarna är särskilt nöjda eller lyckliga eller att de känner det medansvar och den medbestämmanderätt som de kanske har drömt om. Därefter har inte bara jag utan hela utskottet studerat de försök som har gjorts i Sverige. Vi har också medverkat till att ge sådana jordbruksföretag vissa favörer framför jordbruksföretag som drivs av en familj. Och ändå blir det märkligt nog ingen genomgripande utökning av de samägda jordbrukens antal. Det är detta som jag uttrycker min förvåning över. Och jag har med hänsyn till Jörn Svenssons hårda anklagelser efterlyst en förklaring till varför detta inte fungerar. Med den enorma dynamik som enligt Jörn Svensson finns i denna brukningsform är det förvånande att det inte finns fler lyckade exempel. Den ekonomiska föreningen har klara favörer bokföringsmässigt och skattemässigt jämfört med familjeföretaget. Det är alltså också ett helt felaktigt resonemang som Jörn Svensson för i det avseendet. Sedan frågades det: Varför försvann 50 000 brukningsdelar? Vi har varit rätt eniga om att det svenska jordbruket måste undergå en viss strukturrationalisering. Det kan man kanske beklaga bl.a. från regionalpolitisk synpunkt. Men hur Jörn Svensson kan komma fram till att två eller tre eller fem familjer skulle kunnä klara sig på ett jordbruk som inte klarar att försörja en familj, förstår jag inte. Jag tror inte att det tjänar mycket till att fortsätta debatten, och därför kommer jag att nöja mig med dessa inlägg.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
Herr talman! Jag skall först be att få säga rent ut att jag tycker att det är litet dålig stil av Einar Larsson att håna sina motståndare i en debatt med att säga — tydligen i brist på andra argument — att de ingenting begriper och inte är värda att tala med. Det är inte en debattnivå som anstår Einar Larsson. Må vara att man går på varandra hårt och skarpt i en argumentation och att man ibland också utdelar en och annan rallarsving, men den typen av nedvärdering tycker jag faktiskt att Einar Larsson skall hålla sig för god till. Jag tror honom om att ha bättre argument än så om han anstränger sig en smula. Sedan gillar jag inte heller hans sätt att vulgarisera sakinnehållet i sina argument, och jag skall speciellt uppehålla mig vid det sista han sade. Han ville pådyvla oss som är för uppmuntrandet av sambruksformer att vi på en enhet som inte kunde bära en familj skulle vilja ha fem eller sex familjer. Det måste väl ändå Einar Larssons intelligens säga honom att det inte alls är det som vi avser. Vad frågan gäller är om det i ett läge där minimistorleken på en rationell och bärkraftig enhet liksom investeringskraven ständigt stiger är bättre att låta 50 000 enheter, var tredje jordbrukare i landet, gå ur produktionen. Einar Larsson anser uppenbarligen det i kraft av sina fördomar mot sambrukstanken, vilka han på ett mycket avslöjande sätt här har givit klart uttryck för. Är det bättre än att säga att det kanske finns en alternativ företagsform, som vi bör uppmuntra? Denna alternativa företagsform kan kanske skapa större och rationellare driftsenheter än vad de små familjejordbruken kan göra, i synnerhet i glesbygder med dåliga arronderingsförhållanden. Med hjälp av detta slags jordbrukare, som med samhällets stöd bättre kan klara av de kapitalinvesteringar det är fråga om, hade vi kanske något kunnat dämpa denna utveckling. Att den tanken tydligen inte ens faller Einar Larsson in tar jag, logiskt och rättvist, som ett uttryck för att han står för en åskådning som innebär att jordbruksmark hellre må läggas ner och vart tredje jordbrukshushåll hellre må gå ifrån lantbruket än att man intar en positiv hållning till sambruksformen.
Herr talman! I sin senaste replik till mig lät Einar Larsson litet mer resignerad när han skulle skildra denna lagändrings välsignelser. Nu sade Einar Larsson att all nedlagd åkermark naturligtvis inte kan återställas och talade mer om att plantera tall och gran. Men det gör man redan nu, så beslutsamhetens friska hy övergår i eftertankens kranka blekhet. Jag tolkar det som att Einar Larsson också inser att den lagändring som han pläderat för inte kommer att medföra några större förändringar.

Herr talman! Alf Lövenborg har här tagit upp en del frågor som jag vill kommentera, eftersom hans uppfattning stämmer ganska väl överens med min i dessa frågor. Det är inte så förfärligt många år sedan som vi inom jordbruket brottades med mycket svåra överskottsproblem. Det var svårt att få avsättning för vår produktion ute på världsmarknaden, och från samhällets sida uppmuntrade man på alla sätt jordbrukarna att ta åkrar ur bruk, framför allt mindre brukningsdelar eller sådana tillhörande större brukningsenheter som låg på ett sådant sätt att de inte lönade sig att bruka. Den som tog enheter ur bruk fick inte några bidrag, men man drog sig för att plantera skog på jorden, precis som Alf Lövenborg här har talat om. Det låg ju många generationers arbete bakom den uppodlade jord som det nu var dags att lägga ner. Man kunde inte hålla jorden i bästa skick eftersom man inte brukade den i produktionen, men den fanns där och man hindrade den från att växa igen med sly och annat. De gjorde just vad vi i våra moderatreservationer har kallat att hålla jorden i hävd. Bönderna menade att om de planterade skog på marken, var den för all framtid borta ur jordbruksproduktionen, då kunde man inte ta tillbaks den igen. Nu har försök i framför allt Östergötland — det är dem jag känner till — visat att det går fortare än man anat att återföra skog till jordbruksjord. Men jag vet inte hur det ligger till på andra håll, absolut inte i Alf Lövenborgs trakter. Jag tror dock att det där ingalunda är enkelt att, om det skulle vara nödvändigt, återföra skog till jordbruksproduktion. I bl.a. Förenta staterna har det provats ett institut som kallas jordbank. Jordägarna tar jorden ur produktionen men håller den i en sådan hävd att man ögonblickligen kan ta den i funktion igen, om det blir underskott ute på världsmarknaden. Det utgår en mycket liten ersättning för besväret att hålla jorden i hävd, men ingenting därutöver. Vad vi menar är att vi skall kunna hålla jorden i hävd. Det är inte alls fråga om någon ersättning. Men jordbrukspolitiken svänger gång på gång, och försörjningsläget svänger likaså. Därför skall vi ligga litet lågt, och det är därför som vi talar om att hålla jorden i hävd.